Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att han är tacksam mot mig för att jag stuckit hål på mytbildningen om att den borgerliga regeringen skulle slå sönder arbetsmarknadspolitiken och vill framstå som en av dem som är verkligt pådrivande i det här sammanhanget. Låt mig bara hänvisa till vad herr Gustafsson i Säffle gång på gång slog fast, nämligen att enighet om arbetsmarknadspolitiken har rått mellan centerpartiet och socialdemokraterna. Han sade icke ett enda ord om folkpartiet och moderaterna, och jag förstår detta, eftersom han talade rätt mycket om traditioner i det här sammanhanget. Det är väl inte så många kvar av oss här i kammaren som har upplevt en folkpartistisk arbetsmarknadspolitik medan folkpartiet ännu hade något att säga till om. Ni har gjort en omvändelse under galgen, och det är jag personligen tacksam för. Men med tanke på att herr Ahlmark talade så mycket om hur vi har ändrat uppfattning i dessa frågor undrar jag, om han ändå inte vill erkänna att den stora förändringen i er syn på arbetsmarknadspolitiken inträffade så sent som i början på 1960-talet. Jag ställde två frågor till arbetsmarknadsministern om hur det skall bli med det skyddade arbetet och om vad som förbereds beträffande trygghetslagarna. Jag hoppas att han i någon form tar upp och besvarar dessa frågor. Sedan talade arbetsmarknadsministern om den obligatoriska platsanmälan och försökte ta åt sig äran för den också. Vad vi har sagt tidigare i utskottet är att vi först måste skaffa resurser för att ta emot ifrågavarande platsanmälningar. Men vilka är det som vill stoppa utbyggnaden av obligatorisk platsanmälan? Jo, det är motionärerna från ett av regerings politiken politiken partierna, nämligen moderaterna, som vill att man skall göra utvärderingar o. d. innan man bygger vidare, trots att det visat sig att det har blivit möjligt att få fler anmälningar om lediga platser. Jag tycker det är bra att arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten ökar, så att människor kan stå bättre rustade när vi har möjlighet att ge dem arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Men vilka är det som hela tiden har kritiserat detta? Det är ett av regeringspartierna, nämligen moderaterna. Vi har stött förslaget hela tiden.

Herr talman! De båda senaste inläggen var mest fraser. De konkreta åtgärderna talar för sig själva. Vad den nuvarande regeringen har gjort är bl.a.: Ändring av lageruppbyggnadsbidraget, ett lagerhållningsbidrag för att hålla produktionen uppe och klara sysselsättningen. Det stora sysselsättningspaketet på en och en halv miljard kronor, som jag redogjort för. Stöd till Algots Nord och Eiser på 25 milj.kr. för att klara jobben åt 100 människor som annars skulle förlora dem. 1,8 miljarder kronor för att täcka tidigare förluster och förbättra soliditeten i NJA. 25 milj.kr. under tre år till den manuella glasindustrin för att klara jobben och skapa förutsättningar för nödvändiga strukturomvandlingar. Osv. osv. Här är alltså praktiska åtgärder för att klara sysselsättningen under den långvarigaste lågkonjunktur som Sverige har upplevt under efterkrigstiden. Herr Fagerlund har i sina anföranden ibland gjort ett slags antydan om att vi inte skulle vara intresserade av sysselsättningen i särskilt hög grad. Men detta har dementerats i så många inlägg, att herr Fagerlund nu går på motsatt linje och säger att vi i själva verket accepterat den socialdemokratiska politiken. När det gällde utbildningen inom företagen var det ni socialdemokrater som röstade nej år efter år. När det gällde obligatorisk anmälan av lediga platser röstade det föregående regeringspartiet bort förslaget innan vi fick igenom det. Nu skulle jag vilja ha ett besked av herr Fagerlund. Tyder det som regeringen nu har gjort och visat i ett antal propositioner och i andra regeringsbeslut på att regeringen icke nedrustar arbetsmarknadspolitiken utan i stället upprustar den? Förhåller det sig så som herr Fagerlund antydde i sitt första anförande? Säg i så fall ifrån ordentligt en gång till. ”Inget land i hela världen har drivit en så framgångsrik sysselsättningspolitik som Sverige. --- Efter valet finns det stora risker för en annan politik. Det talades mycket om fria marknadskrafter och kapitalismens självläkande krafter i valrörelsen. Här går en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk och borgerlig politik.” Hur är det nu, herr Fagerlund? Skall vi tro på herr Fagerlunds första anförande, där han bekräftade att i stort sett har regeringens arbete genomsyrats av en önskan att hålla sysselsättningen uppe? Eller skall vi tro på de propagandabroschyrer som ni sprider land och rike runt och där ni antyder motsatsen? Skall man tro på fakta — som vi lägger fram och som herr Fagerlund tydligen uppskattar — eller skall man tro på den demagogi som ni vågar fortsätta att sprida också efter valet? Anna-Greta Leijon sökte nästan bagatellisera en lista som inte var fullständig, på ett antal reformer som har genomförts eller planerats för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Om diskrimineringen av kvinnorna i familjeföretagen. Om semesterlagen är vi överens; det är helt riktigt. Om äktamakeprövningen — där ni inte vill göra någonting. Om den kommunala barnomsorgen — där vi är överens. Lagen om könsdiskriminering — som ni ständigt har bekämpat. Och om en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som vi har förbättrat just med tanke på kvinnorna och när det gäller åtskilligt annat. Hon försökte nästan förringa värdet av de här reformerna och andra genom att stympa ett citat från budgetpropositionen. Vad jag säger i propositionen är ju att om man har en fortsatt lågkonjunktur finns det alltid risk för de nytillträdande på arbetsmarknaden, och det är klart att detta då framför allt kommer att gå ut över ungdomar och kvinnor. Just därför är det ju så viktigt att sätta in åtgärder så att detta icke skall inträffa, utan att kvinnornas rätt till arbete fortsätter att öka. Och citatet fortsätter ju — fast det kom inte fru Leijon in på — med följande: ”Inom ramen för jämställdhetskommitténs arbete prövas en rad åtgärder i syfte att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.” Det är alltså just för risken att de nytillträdande på arbetsmarknaden får det svårt i en lågkonjunktur som vi går ut med en rad politiken Arbetsmarknadspolitiken Så till deltidsarbetet! Vid sidan av den kraftiga sysselsättningsökningen för kvinnor har gått en väldigt stark ökning av antalet deltidsarbetande. Rolf Wirtén sade några ord om den frågan. Enligt AKU-undersökningen i februari i år är de deltidsarbetande ungefär 940 000. Det är en ökning med nära 300 000 sedan 1974, då utredningen om de deltidsanställdas villkor kartlade deltidsarbetet. Det är till övervägande delen kvinnor som deltidsarbetar. Undersökningen visade att en betydande grupp deltidsarbetande kvinnor hade högst otillfredsställande arbetsvillkor. Många arbetade så kort tid att de gick miste om en eller flera sociala förmåner. 100 000 tjänade så litet att de inte fick ATP-poäng. 30 000 tjänade så litet att de inte fick sjukpenning, grundad på förvärvsinkomsten. De flesta av dem som arbetade gjorde det med städning eller genom att utföra andra husliga göromål. 85 000 saknade arbetstidsschema: de visste inte minst en vecka i förväg när och hur de skulle komma att arbeta. Nästan varannan som var berättigad till betald ledighet fick ut sin semester som semesterersättning och inte som betald ledighet. För ett stort antal kvinnor var alltså deltidsarbetet ett arbete på dåliga villkor. Men undersökningen visade också att det stora flertalet deltidsarbetande var nöjda med sina arbetstider. 75 96 ville inte ha någon förändring i arbetstiden. De deltidsarbetandes villkor måste förbättras — det är helt klart. Ett första steg tar vi med den nya semesterlagen. Rätten till semester blir - om riksdagen bifaller vår proposition — då inte längre beroende av en viss minsta arbetad tid. Utan semesterlönen kommer att beräknas på inkomsten, oberoende av antalet arbetade dagar. Vi kommer sedan på punkt efter punkt att undersöka möjligheterna att likställa deltids och heltidsarbetande. Deltidsarbetande skall inte diskrimineras när det gäller sociala förmåner eller andra rättigheter, och människorna skall också veta vilka för och nackdelar, rättigheter och skyldigheter som följer med deltiden. Vi skall pröva de förslag som jämställdhetskommittén överlämnade till oss. Vi kommer att gå vidare med det här arbetet, och vi gör det i nära kontakt med arbetsmarknadsverket. Det finns de som bara ser nackdelar med ett växande deltidsarbete. Jag vill inte göra det. Deltidsarbete eller avkortad arbetstid svarar mot många människors behov i dag. Allt fler vill under kortare eller längre perioder i livet ha kortare arbetstid. Det kan vara bra när barnen är små, när man vill läsa vidare eller när man närmar sig pensionsåldern och vill minska sin arbetsinsats. Jag ser t.ex. kommunisternas inställning till deltidsarbetet som djupt reaktionär. Säger man nej till deltidsarbete, då säger man också nej till mycket av den frigörelse för män och kvinnor som deltidsarbetet möj liggör. Här kommer vi alltså att gå vidare just för att skapa större rättvisa mellan människor och en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Herr talman! Det vore bra om herr Ahlmark svarade på ställda frågor i stället för att läsa upp färdigskrivna lappar i ämnen som inte hör hit och som vi på den korta repliktiden inte har en chans att ta upp. Herr Ahlmark nämnde t.ex. den kommunala barnomsorgen. Jag har ställt en fråga till honom om den, men den frågan svarar han inte själv på, utan ett annat av statsråden. Herr Ahlmark påstår att jag stympade ett citat. På kort tid hinner man inte läsa upp mera; dessutom glömde jag i bänken en bok som jag hade tänkt läsa ur, men den får jag komma tillbaka till. Det här stympade citatet, säger herr Ahlmark, handlar om att vi i en lågkonjunktur måste räkna med att kvinnorna får det svårare. Tyvärr är det så, och vad vi har sagt är att kvinnorna inte får bli en konjunkturregulator. Ser vi tecken på det, måste vi sätta in alla åtgärder vi kan. Men, herr Ahlmark, läs det avsnitt jag citerade en gång till! Just på den här punkten handlar det om någonting annat också.

Det är faktiskt vad som står, men jag tror inte att det kommer att bli så i verkligheten - och om man hör på vad herr Ahlmark annars säger, så verkar det inte som om han heller tror det. Är det helt enkelt så, herr Ahlmark, att när den här budgeten skrevs hade man inte jämställdhetsfrågorna för ögonen? Det kanske är så enkelt, men se då till när nästa budget görs — för det blir väl ni som får göra den också — att ni ändrar det här! Låt de ordförande som finns i jämställdhetskommittén få vara med och prägla ert arbete. Jag tror att det blir bättre på det sättet, och ingen skulle vara gladare än jag över det. Jag vill tillägga att vad vi förut diskuterade då det gällde utbildningsfonderna var tidpunkten när vi skulle låta utreda frågan. Vi var helt inställda på att frågan om utbildningsfonder skulle utredas. Det är det ni inte är, och däri ligger skillnaden.

Herr talman! Herr Ahlmark säger att fru Leijons och mina anföranden var bara fraser — och sådant skall man höra från det hållet i det här sammanhanget! Vad är det herr Ahlmark tar upp? Jo, han talar om 1,5 miljarder i det stora förslaget. Vi kommer att ha en motion på den här punkten. Algots Nord och Eiser har vi haft olika uppfattningar om. Vi vill ha utredning om hur sysselsättningen skulle tryggas där uppe. Herr Ahlmark talar om att han har varit där och förklarat hur mycket han värdesätter politiken Arbetsmarknadspolitiken arbetet i fabriken, men han vill inte vara med om att ordna ägarförhållandena. Herr Ahlmark tar också upp glasindustrin, och han staplar en massa uppgifter på varandra. Men han kan icke svara mig på frågan: Hur blir det med propositionen om skyddat arbete i maj månad? Kommer den eller kommer den icke? Tänker herr Ahlmark undanta småföretagen, ungdomarna och kvinnorna från trygghetslagarna? Det står i det här pressmeddelandet att ni skall utreda detta. Svara på de frågorna! Det vore ju av intresse. Sedan säger herr Ahlmark att jag har talat om att avskaffa mytbildning. Det är bäst att jag läser upp igen vad jag sade, nämligen att vi socialdemokrater kan hälsa med tillfredsställelse att även den nya regeringen i stort följer den förut förda arbetsmarknadspolitiken och icke avrustar densamma. Men vi anser att åtgärderna inte är tillräckliga och saknar de framåtsyftande målsättningarna.

Vi är långt ifrån nöjda med den politik som herr Ahlmark och den borgerliga regeringen för. Men vi är tacksamma för varje litet framsteg när ni inte direkt går ut och avrustar arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Fru Leijon är ledsen över att jag inte svarar på en fråga som hon hade ställt till mig om daghem. Det har ju ställts frågor till tre ledamöter av regeringen. Men det är fackstatsråden som svarar på de frågor som berör deras områden. Därför kommer socialministern, såvitt jag vet, i dag att svara på de frågorna. Anna-Greta Leijon vet precis lika väl som alla andra i kammaren vilken min uppfattning är om daghem. Jag har framhållit i en rad offentliga anföranden att daghemsplanen på 100 000 nya daghemsplatser under femårsperioden måste upprätthållas. Det är ju därför regeringen ökar stimulansbidragen för den kommunala barnomsorgen från 1 200 milj.kr. till 1 800 milj.kr. Det har vi redan sagt i riksdagen. Det har vi sagt vid en rad andra tillfällen. Fru Leijon vet precis vad det handlar om. Ändå klagar fru Leijon över att hon inte fått det besked som hon har fått ett hundratal gånger. Hon fortsätter att stympa ett citat. Det är klart att man kan göra så om man inte har någonting annat att komma med. Om kvinnorna har nått en högre förvärvsintensitet, vilket är utmärkt — jag beskrev just vilken väldig förändring i samhället som det innebär — och om man dessutom har en utdragen lågkonjunktur, då finns det ju en risk för nytillträdande på arbetsmarknaden. Därför måste man vidta åtgärder för att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, som det står just i detta stycke. Sedan säger fru Leijon: Jag hoppas att ni kommer att ha jämställdhetsarbetet för ögonen när ni gör nästa budget och kommande förslag. Det är ju inte bara i budgeten som sådant här är viktigt, utan också i en rad andra förslag. Det är klart att vi kommer att ha det för ögonen —- vi har ju haft det hittills. Jag visade med ett femtontal olika punkter hur förslagen har lagts fram och hur reformerna planeras. Naturligtvis kommer vi att fortsätta att driva på arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män. Herr Fagerlund uppförde ett balansnummer. Han skulle försöka förena sin egen, tydligen rätt höga, uppfattning om den arbetsmarknadspolitik som den nya regeringen för, med Sten Anderssons oerhört grova propagandabroschyr. Det gjorde han först genom att ställa en fråga om trygghetslagarna till mig. Svaret är att vi naturligtvis inte skall urholka dem. Vi har haft en arbetsgrupp som jag fått överta som har jobbat ett par år sedan trygghetslagarna infördes och som skall se på hur de fungerat i praktiken. Där finns en rad synpunkter på detta. Man kan förbättra trygghetslagarna i olika avseenden. Det är inte tal om att upphäva trygghetslagar som har gett skydd och trygghet för hundratusentals löntagare. Men det har ju kommit in synpunkter på hur man kan ta bort brister i dem. Jag fick t.ex. i går en skrivelse från Landsorganisationen, och jag har fått många andra skrivelser. Det andra exemplet som herr Fagerlund nämnde när han försökte att tricksa sig bort från propagandabroschyren var Algots Nord. Han sade att vi hade olika mening om Algots Nord. Nej, det hade vi inte! Enligt den proposition som regeringen lagt fram vad gäller Algots Nord är ungefär 15 milj.kr. avsedda för att under 1977 och 1978 hålla sysselsättningen för de anställda i Norsjö och Lycksele och för 240 anställda i Skellefteå. Det var vi i princip överens om — riksdagen fattade beslutet för några dagar sedan. Sedan gäller det att för dem som icke har möjlighet att arbeta vidare på Algots Nord göra alla insatser så att de kan få ett nytt arbete. Jag var där uppe i måndags. Två stycken arbetsförmedlare kommer på heltid under april och maj att försöka ta fram nya jobb för dem så att de vet hur det går innan semestern börjar. Vi kommer att göra vad vi kan för att få ersättningsindustri genom lokaliseringssamråd och på annat sätt. Men en grundläggande fråga kvarstår faktiskt. I ena ögonblicket, då ni vet att ni kan bli bemötta av dem som för politiken, säger ni här i riksdagen att det förs en bra politik, att det icke har skett någon avrustning utan att vi har accepterat era förslag — det är i och för sig fel för det kan diskuteras vem som har accepterat förslagen, men vi har samma åsikt på många punkter. I andra ögonblicket, när ni tror att ni inte blir bemötta i sådana här propagandabroschyrer, säger ni motsatsen. Då måste människorna fråga sig: Vad är det för opposition som Sverige politiken politiken har fått? Är det en opposition som säger en sak i riksdagen, då man inte vågar vara så demagogisk, och en annan sak ute bland människorna, då man hoppas att inte bli bemött? Den frågan kvarstår efter den här debatten. Av vilket skäl kan icke socialdemokratin öppet säga i riksdagen, i massmedierna, i sina egna broschyrer att den ambition som genomsyrar regeringsarbetet är att hålla sysselsättningen uppe och att bekämpa arbetslösheten?

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Men det är också bara för svaret jag tackar, inte för innehållet, eftersom det inte var svar på det jag frågade om. Arbetsmarknadsministern har i svaret berättat vad som står i den proposition som ligger till grund för det betänkande som vi i dag diskuterar. Det vet vi ju redan, eftersom vi har behandlat den i utskottet. Vi vet också vilka summor det gäller och allt det andra: Men tankegången bakom min interpellation var att de föreslagna beloppen var helt otillräckliga, mot bakgrund av de behov som finns. De är otillräckliga också mot bakgrund av de utfästelser som de fackliga organisationerna fick från den gamla regeringen. Det var på den grunden de fackliga organisationerna byggde upp och planerade verksamheten för utbildning och studier. Men inte ett ord om detta i svaret! Jag har i min interpellation redogjort för hur mycket pengar det här gäller: 40 milj.kr. Det är skillnaden mellan de 60 miljoner som går till löntagarorganisationerna enligt den borgerliga modellen och de 100 miljoner som skulle ha utgått enligt den socialdemokratiska modellen. Herr Ahlmark säger i sitt svar: ”Jag vill betona regeringens stora intresse för denna fråga.” Låt mig säga att det intresset har inte visat sig när det gällt att anslå pengar till denna verksamhet. Det verkar närmast som ett skämt när herr Ahlmark i fortsättningen av svaret säger: ”Det är av intresse för både arbetsgivare och arbetstagare att alla berörda får nödvändiga kunskaper om medbestämmandelagen.” Det är ju detta som inte händer genom regeringens agerande. Jag kan mycket väl tänka mig att arbetsgivarna får resurser som är tillräckliga, men det gäller inte löntagarorganisationerna, varken LO, TCO eller SACO-SR. När man läser interpellationssvaret har man en känsla av att det längst ned skulle stå ett lycka till, men det gör det inte. Det står i stället: ”Jag vill också understryka de stora ansträngningar som arbetsmarknadens parter redan har gjort för att nå detta mål” — att föra ut medbestämmandelagen. Jag vet inte om arbetsmarknadsministern läser den fackliga pressen. Om han gör det borde han ha klart för sig de problem som vi diskuterar i dag. I LO-tidningen nr 4 uttalar sig både LO:s skolchef Sune Ahlén och TCO:s demokratiombudsman Karl-Erik Modig. De säger att den borgerliga regeringen skar ned anslaget med 40 milj.kr. och att detta betydde kris för MBL-utbildningen. Karl-Erik Modig säger så här: ”Vi ser med oro på den fortsatta utvecklingen. Kraven från medlemmarna ökar i samma takt som utbildningen kommer i gång. Det blir svårt att tillgodose kraven inom den ekonomiska ram som regeringen gett.” ”För LO:s del blir alltså resultatet att utbildningen måste skäras ned. LO:s skol och företagsdemokratienheter håller nu som bäst på med att stryka i utbildningsplanerna. Man räknar med att det i första hand blir nedskärningar på den centrala internatutbildningen, vars syfte är att stödja den regionala och lokala verksamheten.” Till detta har arbetsmarknadsministern bara att säga att arbetsmarknadens parter redan har gjort mycket för att nå detta mål. Är den fina insatsen detta att de får stryka ned utbildningen, att de får vägra människor utbildning? Eller vad är det herr Ahlmark vill ha sagt med detta? Det här är en viktig fråga, och det går inte att täcka utgifter med politiken Arbetsmarknadspolitiken 92” ord — det borde herr Ahlmark veta. Vad som krävs är naturligtvis att man plockar fram de medel som de fackliga organisationerna måste ha för att klara utbildningen. Ju längre diskussionen har gått desto klarare blir det att den enda rimliga korrigering som riksdagen kan göra är att gå på den socialdemokratiska reservationen 14. Herr Ahlmark sade tidigare i dag att 30 000 människor har möjlighet att få utbildning genom den s.k. 25S-kronan. Jag tycker att 25-kronan är bra, men resultatet för de fackliga organisationerna blir ju att de medel som de har för utbildning och som redan nu är hårt beskurna fortsättningsvis kommer att krympa ännu mer. Facket måste nu gå in i utbildningen med material och annat. Den utbildning som 25-kronan ger möjlighet till är alltså bra, men den ger facket utgifter. Det är dessa som vi vill ha täckta.

Herr talman! Jag har samma höga värdering av behovet av information och utbildning beträffande medbestämmandelagen som herr Ulander har. För första halvåret 1977 föreslås alltså ett anslag på 35 milj.kr. För budgetåret 1977/78 — alltså även halva kalenderåret 1978 — föreslås 75 milj.kr. just för information och utbildning kring medbestämmandelagen. Det motsvarar i stort sett vad det uttag av arbetsgivaravgift som den gamla regeringen föreslog skulle ha givit. Den socialdemokratiska motionen upptar ett anslag på 140 milj.kr. för 1978. Det är beräknat på vad lönesumman för det året kan förväntas bli. Här rör man sig — det är herr Ulander naturligtvis medveten om — med antaganden som är osäkra. Dessutom bör man väl vänta på vad regeringen nästa budgetår föreslår för verksamheten och inte jämföra med den summa som är upptagen i årets budget och som alltså gäller 1977 och bara halva kalenderåret 1978. När det gäller 25-kronan tror jag inte riktigt att herr Ulander gav den rätta bilden. Han sade att 25-kronan i och för sig är bra men att den innebär ökade kostnader för de fackliga organisationerna. Det intressanta är ju att tidigare utbildning inom företagen inte omfattade medbestämmandelagen. Men vi har ju vidgat möjligheten att gå in med utbildning i stället för att permittera till att gälla också utbildning om medbestämmandelagen. Från arbetsmarknadsverket har jag fått reda på att ett mycket stort antal företag lägger in utbildning om medbestämmandelagen i det här utbildningspaketet. Det blir alltså ett tillskott till kunskaperna på medbestämmandelagens område för ett stort antal anställda. Enligt de uppgifter jag fick i dag kommer den här 2S-kronan hittills att kosta 105 milj.kr. Exakt hur mycket som går till MBL-utbildning är inte möjligt att säga i dag. Men jag tror att det är en förhållandevis stor del. Jag är mycket glad över att arbetstagarnas organisationer i de berörda företagen i samverkan med företagsledningen och länsarbetsnämnderna utnyttjar möjligheten på det här sättet. Sedan till herr Werner. Han frågade om antalet varsel. Jag har gett besked i interpellationssvaret, och ännu mer utförligt i mitt anförande i dag. Vi vet hur många varsel som läggs. När dessa varsel läggs och vi ser att det blivit en ökning sätter vi in åtgärder. Det är 336 företag som redan är berörda av den 25-krona som diskuteras mycket under den här eftermiddagen.

Men då säger herr Werner att detta är ”defensiva” åtgärder, och så fäller han ett antal negativa omdömen om mig och regeringen. Jag vet att vpk tyckt att arbetsmarknadspolitiken i stort sett är skräp. Jag läser ur herr Werners senaste partimotion: ”Staten försöker göra allt för att hjälpa den ruttnande kapitalismen. Främst är det storfinansen som ges förmånliga villkor.” Vidare heter det att man anpassar ”all aktivitet efter kapitalismens behov, bl.a. med en rad olika bidrag. Exempel på några är lokaliseringsbidraget, investeringsbidraget, lageruppbyggnadsbidraget och jämställdhetsbidraget.” Det är alltså för att hjälpa ”den ruttnande kapitalismen” som vi försöker öka jämställdheten mellan kvinnor och män och håller sysselsättningen uppe! Läser man vidare i motionen finner man att den innehåller en samling okvädinsord över stora delar av arbetsmarknadspolitiken, AMS utbildning, beredskapsarbete och liknande. Om man är negativ till den aktiva arbetsmarknadspolitiken, är det alldeles klart att man också blir negativ till allt som jag svarar herr Werner, eftersom jag är för den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Jag är inte ett ögonblick förvånad över att herr Werner är missnöjd med mitt svar. Det är först om jag säger att vi skall strunta i arbetsmarknadspolitiken och förstatliga näringslivet som herr Werner blir nöjd. Men det här med ”den ruttnande kapitalismen” är intressant. Är det genom att på AMU-centrer ge eleverna utbildning i ett yrke som de kan få jobb i som man hjälper den ruttnande kapitalismen? Eller är det utbildningen inne i företagen, som gör att människorna kan få bättre jobb längre fram eller behålla det jobb de har, som är ett sätt att hjälpa den ruttnande kapitalismen? Eller är det beredskapsarbete, att hindra människor från att bli arbetslösa genom att i en lågkonjunktur lägga ut jobb som skulle ha gjorts om ett par år, t.ex. byggande av vägar i Norrland — är det ett sätt att hjälpa den ruttnande kapitalismen? Eller är det den halv eller helskyddade verksamheten, som aldrig skulle kunna klaras utan statliga insatser — är det ett försök att hjälpa en ruttnande kapitalism? Eller är det de praktikjobb som vi skapar för ungdomar, av vilka, enligt en rad undersökningar som jag redovisade i debatten i december med herr Werner, ungefär 75 96 får ett fast jobb i det företag där de haft en praktikplats — är det ett sätt att hjälpa den ruttnande kapitalismen? Vad i denna arbetsmarknadspolitik är det som herr Werner politiken Arbetsmarknadspolitiken är så oerhört förgrymmad på, när vi försöker hålla sysselsättningen uppe, hjälpa människor till jobb och se till att arbetslösheten motverkas? Herr Werner sade att folkpartiet numera satsar på monopolism. Men det är ju tvärtom! För att vi inte skall få monopolism i det svenska näringslivet har vi gått ut så hårt för att stödja de mindre och medelstora företagen, så att de inte bara skall köpas upp av statliga bolag, investmentbolag eller stora privatbolag. Budgeten rymmer ökade kreditmöjligheter för de mindre företagen bl.a. just därför att vi inte skall få en monopolartad utveckling. Vi vet ju att monopol leder till en hel rad saker, bl.a. privat maktkoncentration, som vi är emot, eller krav på förstatligande, vilket leder till en våldsam statlig maktkoncentration, som jag är emot men som herr Werner är för. Till slut: Vad menas egentligen med interpellationssvaret, frågar herr Werner gång på gång. Jag har visserligen givit en hel rad exempel på vilka åtgärder vi avser att genomföra. Men herr Werner lyssnar ju inte. På industrisidan är det t.ex. stödet till anställda inom tekoindustrin, försöken att rekonstruera NJA och ge ökad trygghet åt de människor som jobbar i Norrbotten, satsningen på Berol-Kemi för att få ökad sysselsättning på västkusten, en industri som vi hoppas har framtiden för sig. När det gäller ekonomisk politik är det en budget som ser till att man håller efterfrågan uppe i en dålig konjunktur och på det viset klarar sysselsättningen. När det gäller regionalpolitiken är det bidrag och förmånliga lån till företag som vill lokalisera sig t.ex. i de norra delarna av landet. När det gäller arbetsmarknadspolitiken är det bl.a. detta som vi skall besluta om i dag. Kombinationen av dessa åtgärder utgör regeringens sysselsättningspolitik. När herr Werner enbart har okvädinsord för den politiken, visar det att han inte är ett dugg intresserad av att konstruktivt resonera om hur sysselsättningen skall skyddas. Han är bara ute för att propagera för ett kommunistiskt samhällssystem, som bygger på helt andra förutsättningar än vårt demokratiska.
Herr talman! Herr Ahlmark förstod inte mitt resonemang om 25-kronan. Jag skall försöka förtydliga mig. Även om staten går in och betalar lönekostnaderna för den tid man studerar medbestämmandelagen, uppkommer naturligtvis en kostnad för de fackliga organisationerna precis på samma sätt som när man vid andra tillfällen studerar medbestämmandelagen. Den kostnaden kräver vi att få täckt genom ett högre anslag. Jag i min tur förstod inte riktigt arbetsmarknadsministern, när han talade om de 75 miljonerna. Klart är att de 75 miljonerna är ett anslag för budgetåret 1977/78. Den modell som socialdemokraterna har drivit från första stund är att man skulle ta ut pengarna i form av en avgift. Den avgiften skulle täcka en höjd av 140 milj.kr. Sedan skulle man plocka bort vissa saker. Till slut kom man ned till 100 milj.kr. för studier I detta fall har den borgerliga regeringen framlagt förslaget — vilket givetvis kommer att gå igenom — om 75 milj.kr. Ur detta belopp skall arbetsgivarna få 15 milj.kr. för sin information och utbildning. Det är alltså en differens på 40 milj.kr. som vi diskuterar. För LO betyder detta 20-25 milj.kr. För TCO kan jag tänka mig en summa av 7-8 milj.kr. För SACO/SR fick jag häromdagen en uppgift om att det rör sig om ca 2 milj.kr. Med dessa belopp får alltså de fackliga organisationerna minska de behov som de tidigare ansett vara ett minimum. Det har också, herr Ahlmark, i den praktiska hanteringen visat sig att antalet studiecirklar har ökat i väsentlig grad. Det betyder att inte ens 100 milj.kr. kommer att räcka. Minimikravet är att organisationerna borde få ut de pengar som de från början fått besked om att de skulle kunna få. Ambitionerna har ju anpassats därefter.

Herr talman! Herr Ulander hänvisar till den socialdemokratiska motionen i år, där det föreslås att stödet till arbetsgivarorganisationerna skall upphöra i och med det här årets utgång. När den frågan behandlades i riksdagen förra året gick samtliga de tre nuvarande regeringspartierna på linjen att också arbetsgivarna skulle få medel för information och utbildning om medbestämmandelagen. Det blev också riksdagens beslut. Jag anser att det är av stor betydelse att både löntagarnas organisationer och arbetsgivarnas får medel till information och utbildning. Också arbetsgivarsidan har naturligtvis ett fortlöpande behov av information och utbildning om medbestämmandelagen. Det måste vara av intresse också för arbetstagarnas organisationer att arbetsgivarna har kunskaper om medbestämmandelagens innehåll och tillämpning och om vilka rättigheter lagen ger till de anställda. Detta gäller inte minst småföretagarna, som ibland kan vara svårare att nå — det vet man inom den fackliga rörelsen. Genom att arbetsgivarorganisationerna får medel ökar ju möjligheterna att sprida kunskaper om medbestämmandelagen också till dessa företag. Låt mig därför än en gång slå fast att vi kan diskutera om vilken teknik vi skall ha när vi får fram pengarna till medbestämmandelagen —- genom arbetsgivaravgifter eller direkt över budgeten. Men vi är överens om behovet av att ge medel till information och utbildning. Jag har understrukit detta i budgetpropositionen. Jag har understrukit det också i handling genom de medel som ställs till förfogande. Och jag har gjort det i interpellationssvaret i dag till herr Ulander. Det är väldigt svårt att debattera med herr Werner. En rad talare har hållit på hela eftermiddagen och diskuterat mängder av konkreta åtgärder för arbetsmarknadspolitiken — åtgärder för kvinnor, ungdomar, dem som riskerar permittering och många andra. På flera punkter har det varit en delvis teknisk debatt. Nu säger herr Werner att jag bara uttalat mig i allmänna fraser, när jag just talat om konkreta fall som kan hjälpa till att hålla sysselsättningen uppe. Herr Werner tar vidare upp problemen med de företag som dominerar på en ort och undrar om det enda sättet att lösa dessa problem är att ge företagen 75 96 av lönekostnaden. Naturligtvis inte! Men om det är så, att ett företag dominerar på en ort och man inom den fackliga organisationen är överens med länsarbetsnämnden och företagsledningen om att företaget måste skäras ner — observera att den fackliga organisationen måste vara överens med företagsledningen om detta — skall man under en tid kunna gå in och ge ett bidrag till lönekostnaden för att undvika avskedanden och för att underlätta arbetsmarknadsmyndigheternas åtgärder. Vi diskuterar ju nu en åtgärd som är direkt riktad för att klara sysselsättningen. Det handlar inte, som herr Werner påstår, om ”gåvopolitik” till kapitalet. Men det är klart att en sådan åtgärd inte löser problemen långsiktigt. Det är vi helt överens om. Jag har ju därför talat om vikten av ett differentierat näringsliv och om hur farligt det är med orter som i stor utsträckning bygger på ett enda stort företag. Ett sådant företag kan ju komma i en kris av ett eller annat skäl. Därför är det viktigt att vi har både stora och mindre företag. Problemet för en hel rad orter i landet är ju att man kring de större företagen inte har ett antal mindre företag som kan ge sysselsättning åt människorna. Tidigare i debatten har vi från en annan företrädare för vpk fått höra att det är rena larvet att satsa på småföretagen. Det är ju en vpk-linje i andra sammanhang. Jag menar att just ett differentierat näringsliv där småföretagen får ett ökat stöd är en förutsättning för en ökad trygghet för löntagarna på orter som i dag domineras av en enda industri. På en fråga har jag inte fått något svar från vpk — och vi vet att vi inte kommer att få det, varken i den här debatten eller nästa gång vi möts och inte heller om ett par år — nämligen frågan om vad det är i den arbetsmarknadspolitik som de fyra stora partierna är överens om som herr Werner vill beteckna som försök att hjälpa ”den ruttnande kapitalismen”. Är det beredskapsarbetena, eleverna vid AMU-centrerna, företagsutbildningen eller den skyddade och halvskyddade verksamheten? Detta anförs ju då och då som exempel på saker som skulle vara onödiga. Enligt regeringens mening är de exempel på en aktiv arbetsmarknadspolitik som avser att skydda enskilda människor och hålla sysselsättningen uppe.
Herr talman! Herr Ahlmark säger att samtliga tre borgerliga partier var överens om att även arbetsgivarna skulle få del av pengarna för stöd till studier om medbestämmandelagen. Men även de socialdemokratiska representanterna i inrikesutskottet stödde förslaget om att man det första året skulle ge arbetsgivarna slantar, så att de kunde vara med på det här. Detta förhållande säger ju inte att man skulle fortsätta med detta, och anledningen till det är att antalet arbetsgivare inte utökas i samma takt som antalet förtroendemän ute på arbetsplatserna. Enbart de summor som det här gäller — och det är intressant: man ger de anställda i företagen 60 miljoner och man ger företagarna 15 miljoner — och proportionerna mellan antalet anställda och antalet företagare visar åt vilket håll ambitionerna går i allt detta. Sedan sade herr Ahlmark att man ju kan diskutera tekniken, men vi är överens om att anslå medel. Det har vi visat i propositionen,. Men vad är det man har visat i propositionen? Jo, att man inte har begripit ett dugg av de insatser som de fackliga organisationerna måste göra. När jag debatterar med herr Ahlmark har jag rent allmänt en känsla av att diskutera med en vägg. Detta tror jag dock kan bero på herr Ahlmarks okunnighet om förhållandena i det praktiska livet ute på en arbetsplats. Eftersom jag inte har någon replikrätt kvar vill jag slutligen bara konstatera att herr Ahlmark inte tänker ge något svar på huruvida han fortsättningsvis kommer att täcka de fackliga organisationernas utgifter eller inte. Svepande formuleringar har vi fått höra massor av här i dag.

Herr talman! Herr Werner sade i sitt tidigare inlägg att han hade varit i Skellefteå. Men det är alldeles uppenbart att han då inte lärde sig någonting av besöket. För vad hade hänt med Algots Nord, om regeringen inte hade gått in med sin proposition? Jo, då hade sysselsättningen för ungefär 800 anställda varit starkt hotad, och troligen hade jobben försvunnit. Men här gick regeringen ut med en proposition för att under 1977 och 1978 klara sysselsättningen för 138 personer i Lycksele, för 125 anställda i Norsjö och för 240 personer i Skellefteå. I måndags träffade jag samrådsgruppen i Skellefteå. I den sitter representanter för länsarbetsnämnden, de fackliga organisationerna, företaget, arbetsförmedlingen och kommunen. Och då säger herr Werner att jag håller mig undan — när jag träffar företrädare för de fackliga organisationerna! Detta är ett förakt för facket som jag vet att herr Werner vid många tillfällen har uttryckt. Men jag är helt övertygad om att de som företräder de fackliga organisationerna vid Algots Nord i den här samrådsgruppen talar för sina medlemmars intressen och åsikter. Jag fick del av dem, vi resonerade om dem och talade om vad man kan göra för framtiden. Problemet med Skellefteå är ju att man har en ganska hög förvärvsintensitet för männen men betydligt lägre för kvinnorna. Det gäller dels att kortsiktigt jobba med arbetsförmedlingsinsatser för dem som blir friställda vid Algots — och här har man gjort stora insatser — dels att skaffa ny industri till orten, dels att öka förvärvsintensiteten för kvinnorna. Arbetsmarknadspolitiken ÅArbetsmarknads politiken 100 Det är ju detta vi arbetar med praktiskt dag för dag. Men när vi gör de här insatserna och framlägger förslag får vi av herr Werners parti bara höra att vi hjälper ”den ruttnande kapitalismen”.

Herr talman! För att den nya medbestämmandelagen skall leda fram till den vidgade arbetsplatsdemokrati som är syftet med dess tillkomst, fordras det en bred uppslutning och aktiv medverkan från de anställdas sida. En sådan bred uppslutning kan åstadkommas enbart under förutsättning att utbildning och information om lagar och avtal kan komma till stånd i tillräcklig omfattning. Frågan är då om det mycket omfattande utbildnings och informationsbehov som blivit en naturlig följd av arbetsrättsreformens genomförande kan tillgodoses inom de ekonomiska ramar och med den utformning av bidragssystemet som den borgerliga regeringen fastställt. En inventering inom TCO-förbunden av utbildnings och informationsbehov när det gäller medbestämmandelagen ger klart och entydigt vid handen att de resurser som regeringen vill ställa till förfogande inte på långt när motsvarar föreliggande behov. Den ursprungliga planeringen av studiecirklar i medbestämmandefrågor inom TCO-förbunden pekade på ett deltagarantal av 13 000 personer. Redan denna siffra understryker de stora ambitioner tjänstemannaorganisationerna har för att ge medbestämmandelagen ett konkret innehåll på arbetsplatserna. Nu har emellertid TCO tvingats revidera sina planer. Kalkylen pekar nu på 50 000 deltagare i studiecirklar om medbestämmandelagen. Denna kraftiga utökning av studiecirkelverksamheten innebär ett par miljoner kronor i merkostnad. Bara inom Svenska industritjänstemannaförbundet, som jag själv råkar tillhöra, kommer ett 40-tal centrala kurser att genomföras i medbestämmandefrågor. Den här typen av utbildning bygger till stor del på kursgårdsprojekt. Det ökade tryck på utbildningssektorn som arbetsrättsreformen medför leder följaktligen också till ett behov av investeringar i nya kursgårdar o.d. för många förbund. Likaså följer med denna kraftiga expansion på utbildningssidan självfallet en ökning av personalbehovet inom de fackliga organisationerna. Inom TCO och TBV räknar man med att inom ett år ha anställt ett 15-tal personer som skall syssla med medbestämmandelagen, dvs. har till uppgift att förankra denna lag ute på arbetsplatserna. Jag tror att de anförda exemplen räcker för att belysa de oerhört omfattande informations och utbildningsbehov som föreligger på det här området. Hur ser då TCO-förbunden på möjligheterna att med nuvarande utformning av stödet till utbildning och information klara av sin uppgift att just förankra medbestämmandelagen bland sina medlemmar? En samstämmig uppfattning inom TCO-förbunden är att en tilldelning av ekonomiskt stöd för utbildning och information via statsbudgeten inte ger den kontinuitet och säkerhet i planeringen som de fackliga organisationerna måste kräva för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. En medelstilldelning enligt den socialdemokratiska modellen, dvs. ett uttag via arbetarskyddsavgiften, skulle otvivelaktigt på ett helt annat sätt ge förbunden och deras studieorganisationer möjlighet till en mera långsiktig planering av verksamheten. Man kan då med tillfredsställande säkerhet bedöma vilka ekonomiska resurser man har att räkna med under en längre period. En fördelning via budgeten ger inte denna säkerhet. Medelstilldelningen kan ju bli beroende av de stämningar som råder vid det tillfälle då budgetpropositionen skall fastställas. Vi har ju sett många exempel på detta i vad gäller den senaste statsbudgeten. När dessutom situationen inom den borgerliga regeringen karakteriseras av spänningar, som kan beskrivas som åtminstone väpnad neutralitet, finns det ytterligare en grund för oro över hur det egentligen skall bli med detta ekonomiska stöd för utbildning och information om medbestämmandelagen i fortsättningen. Fördelning via budgeten innebär också att bidragsbestämmelserna tenderar att styra utvecklingen, inte det reella behovet av information och utbildning.

Att döma av arbetsmarknadsministerns svar på herr Ulanders interpellation har löntagarorganisationernas samstämmiga uppfattningar, när det gäller ekonomiskt stöd till utbildning och information om MBL, klingat för döva öron. Ingenting i svaret tyder på något intresse hos den nuvarande regeringen att skapa möjligheter för löntagarorganisationerna att åstadkomma den planering och uppläggning av informations och utbildningsverksamheten kring MBL som är en absolut förutsättning för att lagar och avtal skall få en meningsfylld funktion ute på arbetsplatserna. Jag tycker att slutklämmen i arbetsmarknadsministerns svar på något sätt var betecknande för dess innehåll i övrigt. Jag ville därför till slut upprepa vad arbetsmarknadsministern där säger: ”Jag vill också understryka de stora ansträngningar som arbetsmarknadens parter redan har gjort för att nå detta mål.” Ja, förvisso gör arbetsmarknadens organisationer stora ansträngningar i den här frågan. Men vilka ansträngningar är regeringen beredd att göra som svar på dessa insatser? Inte ett svar, inte ens en antydan till besked har vi fått i denna avgörande fråga. Vad återstår egentligen av de stolta deklarationer om vidgad arbetsplatsdemokrati som arbetsmarknadsministern gjort sig känd för, innan han begåvades med en plattform för att omsätta deklarationerna i praktisk politik? politiken politiken

Herr talman! Att rätten till eget förvärvsarbete skall gälla också kvinnorna råder det numera stor enighet om. Och kvinnorna har i allt större utsträckning sökt sig ut på arbetsmarknaden. Nytillskottet av kvinnor har varierat år från år, bl.a. med hänsyn till arbetsmarknadsläget. I det betänkande vi behandlar i dag med anledning av arbetsmarknadsdepartementets budgetförslag och propositionen 65 anges, att under högkonjunkturåren 1974 och 1975 ökade enligt AKU antalet sysselsatta kvinnor med 63 000 resp. 73 000. Under övriga år under 1970-talet har ökningen legat mellan 17000 och 31000. År 1976 uppgick ökningen till 31 000. I förhållande till 1974-1975 har alltså ökningstakten bromsats upp. Det beror naturligtvis i viss mån på konjunkturläget. De stora bekymmer som företagen har f.n. ger inte stort utrymme för nya jobb, och det påverkar helt naturligt också kvinnornas sysselsättningsökning. Utskottet slår dock fast att vi måste ha en fortsatt hög ambitionsnivå när det gäller att bereda kvinnorna ökade sysselsättningsmöjligheter. I propositionen föreslås och redovisas olika åtgärder för att underlätta för kvinnor att börja arbeta och för att förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen förstärks genom 240 nya tjänster, varav 100 får tillsättas redan fr.o.m. mars månad. Huvuddelen av dessa tjänster förutsätts användas till arbetsförmedling. Arbetet effektiviseras genom aktuella och fullständiga platslistor, och försöksverksamheten med obligatorisk platsanmälan byggs ut. De här åtgärderna bidrar givetvis till att de arbetssökande kvinnorna kan få en effektivare hjälp från arbetsförmedlingen när de söker arbete. Regeringen föreslår också insatser för att underlätta för de ungdomar som söker sig ut på arbetsmarknaden. Varje år är det ungefär 25 000 ungdomar med enbart grundskola eller med avbruten gymnasieutbildning som behöver få praktik, annan utbildning eller jobb. De kommunala planeringsråden som riksdagen tidigare beslutat om inrättas i hela landet från den 1 juli 1977. Då får vi ett samverkansorgan för skola, arbetsförmedling, arbetsgivare och fackföreningar i varje kommun. Staten skall också skaffa fram fler praktikplatser för ungdomar under 20 år. Det öppnas också fler möjligheter för arbetsmarknadsutbildning. Eftersom arbetslösheten är särskilt hög bland de mycket unga flickorna — av unga flickor mellan 16 och 19 år är drygt 7 96 arbetslösa — är det här viktiga åtgärder för att slussa in dem på arbetsmarknaden. Genom praktik eller yrkesutbildning kan de hitta vägen till ett framtida yrke. Kvinnorna väljer mellan färre yrken än männen. Kvinnor söker sig i regel till ett 25-tal olika yrken, medan männen har ett mycket bredare yrkesval, omkring 300. Bl. a. det här förhållandet ligger bakom de försök som sedan 1973 har pågått i sex län och som går ut på att i större utsträckning placera kvinnor i traditionellt manliga yrken. Det medger också att kvinnor kan få jobb på en ensidig arbetsmarknad. Den s.k. ALU utbildningen har bedrivits även på andra platser i landet föutom i för sökslänen, och den har slagit mycket väl ut och skall givetvis fortsätta. Det s.k. jämställdhetsbidraget som inrättades samtidigt som försöksverksamheten började har höjts. Arbetsmarknadsministern har ju alldeles nyss presenterat ett förslag till en ytterligare höjning utöver vad som anges i budgetpropositionen. Det hälsar jag med verklig glädje, och jag hoppas att det skall ge fler kvinnor möjlighet till arbete. Till åtgärder som avser att förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden hör också att arbetet med en lag mot könsdiskriminering har påbörjats. Det är också självklart att alla de extra åtgärder som nu satts in för att hålla uppe sysselsättningen i företagen och förstärkningen av insatser inom arbetsmarknadsutbildningen när det gäller beredskapsarbeten m.m. kommer att ge ökade arbetstillfällen åt kvinnor och bidra till att kvinnorna i varseldrabbade företag får behålla sina jobb. Herr talman! Arbetet för att undanröja de många förvärvshinder som fortfarande finns för kvinnor i vårt land måste fortsätta och föras på många områden. En fortsatt kraftig utbyggnad av barnomsorgen, en samhällsplanering som lägger bostäder och arbetsplatser relativt nära varandra, fungerande kollektivtrafik, kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar och en satsning på kollektivhus med service behövs, om föräldrar skall hinna vara med sina barn efter arbetsdagens slut. Vi behöver också en fortsatt opinionsbildning för att bredda de unga flickornas och kvinnornas yrkesval, en fördjupad insikt om att också den traditionella mansrollen måste förändras, så att den blir lättare att leva med, att arbetslivet måste bli barnvänligare. Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden måste fortsättningsvis stärkas. Regeringsförklaringens ord om att jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklar utgångspunkt för regeringens politik utgör en uppfordrande grund för det fortsatta arbetet. I det arbetet har folkpartiet varit pådrivande och kommer att vara pådrivande. Jag ber härmed att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har ofta sagts om den djupa ekonomiska världskris som har rått under de senaste åren att massarbetslösheten ute på Europas kontinent och i Amerika ändå inte har givit upphov till någon stark social oro — det har inte blivit hårda sociala protester som på 1930-talet. Arbetslösheten, har man sagt, har inte fått ett politiskt uttryck. Jag tror att den bilden är felaktig. Den är särskilt missvisande när det gäller en speciell grupp av arbetslösa. Man bortser från den kraftiga ungdomsrevolten av proletariserade och arbetslösa tonåringar i Nordamerikas storstäder, i Frankrikes, Tysklands och andra europeiska länders storstäder — en revolt som i regel inte uppfattats som politisk men som naturligtvis ändå är en revolt emot ett system som frambringar denna massarbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitiken För vad innebär det för den som är ung och har lämnat skolan och nu vill göra sin insats i arbetslivet i samhället, om han eller hon från samhället får svaret: Dina prestationer behövs inte. Du är överflödig. Du är i stället en börda för vårt samhälle. Det finns ingen plats för Dig! Vad tror ni händer med den unga människa som vill gå ut för att göra sin insats i samhället tillsammans med sina arbetskamrater men får det svaret av sitt samhälle? Det är klart att det känns som en fruktansvärd utestängning och att följden blir en oerhörd protest och ett avståndstagande från samhället. Därför anser jag att ungdomsarbetslösheten är ett av de värsta sociala problem som de utvecklade industriländerna över huvud taget har. I Sverige har vi ju genom en aktiv politik kunnat minska ungdomsarbetslösheten under krisen på 1970-talet. Jag skall inte upprepa alla siffror omkring det — dem har det redogjorts för tidigare i dag, och det finns därför inget skäl att på den knappa tiden nu gå in på det igen. Men vi får inte på något sätt nöja oss med vad vi har åstadkommit. Trots att vi har kunnat nedbringa ungdomsarbetslösheten är nämligen arbetslösheten bland ungdom fortfarande betydligt högre än arbetslösheten bland andra grupper. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund har år efter år gjort inventeringar av beredskapsläget och genomfört syneförrättningar i kommunerna av deras planering för att klara ungdomsarbetslösheten. Tyvärr visar resultaten av SSU:s undersökningar att det fortfarande är oroande korta planeringstider i många kommuner. Riksdagen har i höstas fattat ett antal beslut som måste bli en grund att bygga vidare på för att ytterligare nedbringa ungdomsarbetslösheten. Men för att riksdagens utfästelser till ungdomen skall kunna infrias krävs att det finns en lokal organisation, som kontinuerligt kan följa situationen för varje ung människa med svårigheter på arbetsmarknaden. Nu har vi alltså fr.o.m. i år nya instrument för landsomfattande insatser på det lokala planet som gäller sysselsättningsplanering för de unga. Det är dels det nya organet distriktsarbetsnämnderna, som är en politisk instans lokalt på arbetsmarknadssidan, dels de lokala planeringsråden, som riksdagen har beslutat om i samband med antagandet av SIA-propositionen och som skall följa skolmyndigheternas nya uppgift att under två år med utbildningserbjudanden följa upp de elever som lämnar grundskolan. Men om alla ungdomar verkligen skall kunna nås med erbjudanden om arbete, utbildning eller praktik på det lokala planet, krävs det att samarbetet mellan arbetsförmedling och skola intensifieras också utöver kontakterna i de lokala planeringsråden, bl.a. därför att bägge de organen har lagfäst ansvar för kontakten med samma personer. Innebörden av SIA-beslutet i riksdagen är ju att skolan har ansvaret för den personliga tvååriga uppföljningen intill dess att den har lämnat över resp. ärende till arbetsförmedlingen för att arbetsförmedlingsåtgärder skall vidtas. Därefter ligger ansvaret för kontakten på förmedlingen. Förutom det nära samarbetet mellan skola och arbetsförmedling kring varje enskild person — både skola och arbetsförmedling har alltså ett lagfäst ansvar — kommer det naturligtvis att krävas väsentligt ökade ekonomiska resurser för personalinsatser. Det gäller bl.a. den uppsökande syon och arbetsförmedlingarnas personalresurser, som det också har talats om förut i dag. Men det fordras dessutom — och det är här motionen 1976/77:537 kommer in — ett samlat grepp på det lokala planet för att bedöma vilka resursförstärkningar som är nödvändiga för att ungdomsprogrammen skall kunna genomföras.

De här programmen och redovisningarna måste sedan behandlas i distriktsarbetsnämnderna och de lokala planeringsråden för att politiskt ansvariga lokala organ skall kunna fylla sin del av riksdagsbeslutets åtagande att samhället skall tillförsäkra alla ungdomar möjlighet till arbete, utbildning eller praktik. Det här är en av klämmarna i min motion. Efter att ha läst utskottsbetänkandet skulle jag vilja ställa en fråga till utskottets ordförande, Rolf Wirtén. Nu har han lämnat lokalen — troligen för en vid det här laget välförtjänt middag — och jag får i stället rikta frågan till herr Fransson, som också representerar utskottet; den gäller innebörden i utskottets i och för sig positiva motionsutlåtande. I utskottets betänkande sägs dels — utan precisering — att vissa åtgärder här är på gång och att man bör i positiv anda pröva de uppslag som förts fram i fråga om ungdomens sysselsättningsproblem, dels att motionen skall överlämnas i förevarande delar till sysselsättningsutredningen. Hur ställer sig då utskottet till mitt yrkande 1 i motionen 537 om regeringsinitiativ till att planer upprättas av distriktskontoren och de lokala skolmyndigheterna med löpande åtgärdsprogram och resultatredovisningar, som sedan skall behandlas av distriktsarbetsnämnder och lokala planeringsråd? Den klämmen är ju en konkretisering av riksdagens beslut i höstas i anledning av regeringspropositionen om sysselsättningen för att förverkliga åtagandet att samhället skall tillförsäkra ungdomarna möjligheter till arbete, utbildning eller praktik. Här krävs omedelbara åtgärder. Riksdagsbeslut har fattats, och nu måste apparaten sättas i gång både centralt och lokalt. Är det utskottets uppfattning att denna del av min motion direkt skall beaktas av regeringen i det löpande arbetet? Det kan ju inte vara rimligt, såvitt jag förstår, att detta yrkande så att säga skall lämnas tillbaka till sysselsättningsutredningen; yrkandet härstammar ju från de tankegångar som fanns i dess redan framlagda betänkande. Jag har fattat det så att det politiken Arbetsmarknadspolitiken är de övriga, mer principiella funderingarna som sysselsättningsutredningen skall se på, medan yrkandet nr 1, som jag här har refererat, skall effektueras av regeringen så snart som möjligt. Jag vill fråga herr Fransson om det också är utskottets mening.

Herr talman! När riksdagen i december månad 1976 fattade beslut om den framtida sysselsättnings och regionalpolitiken, betonades bl.a. den breda värdegemenskap som finns i vårt land beträffande målsättningen arbete åt alla. Jag vill i dagens debatt understryka detta. Trots att vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur har vi lyckats hålla arbetslösheten på en låg nivå. Detta har vi kunnat göra tack vare arbetsmarknadspolitiska insatser av olika slag. Det finns anledning att understryka att regeringens förslag om olika åtgärder har kommit i rätt tid. Jag tänker då inte minst på möjligheterna att erhålla förhöjt utbildningsbidrag. Det måste vara en styrka för företagen att kunna bibehålla sin arbetskraft och vidareutbilda personalen för att ha produktionsapparaten intakt när högkonjunkturen kommer. Det ökade antalet varsel om bl.a. korttidspermitteringar i början på året har i mycket stor utsträckning återtagits — det har ju omnämnts tidigare i denna debatt —- tack vare de möjligheter som kommer att finnas att erhålla det förhöjda utbildningsbidraget, som regeringen föreslog i proposition nr 65 och som vi behandlar här i dag. De olika förslag som regeringen presenterat är uttryck för en fortsatt hög ambitionsnivå inom arbetsmarknadspolitiken. Utskottsmajoriteten har svårt att förstå den kritik som framförts i den socialdemokratiska partimotionen — att de av regeringen föreslagna åtgärderna inte skulle svara mot de mål som fastslogs i samband med riksdagsbeslutet hösten 1976. En rad olika arbetsmarknadspolitiska förbättringar har föreslagits, som alla skall leda till en effektivare och mera utvecklad arbetsmarknadspolitik. I detta sammanhang finns det anledning att notera att socialdemokraterna inte ställer sig bakom utskottets skrivning vid besvarandet av vpk:s partimotion, när vi hävdar att en socialistisk planekonomi inte är den rätta metoden att lösa sysselsättningsfrågorna. I reservationen från socialdemokratiskt håll finns ingen motivering alls för yrkandet om avslag på vpk-motionen. Till dagens betänkande finns, som omnämnts tidigare, ett antal socialdemokratiska reservationer. Jag skall bara kommentera ett fåtal av dessa. I reservationen 8 har sysselsättningsutredningens tankar om utbildningsfonder i företagen tagits upp. Utskottet är positivt till tanken, men anser att man bör avvakta med ett ställningstagande till dess att utredningen har presenterat sitt material. Införs ett sådant här system med utbildningsfonder, kommer detta, som jag ser det, med största säkerhet att innebära att företagen i ökad utsträckning tar samhällsekonomiska hänsyn vid inplaneringen av utbildningen. Reservanterna menar att man redan nu bör ta upp frågan till utredning. Reservationen 11 tar upp frågan angående omläggning av statsbidragsgivningen till kommunala beredskapsarbeten och innebär att ärendet bör påskyndas. Eftersom frågan f. n. är under beredning i regeringens kansli anser utskottet att det inte finns någon anledning att ge regeringen detta till känna. Majoriteten i utskottet har utgått ifrån att regeringen så fort det finns praktiska möjligheter kommer att presentera ett förslag till riksdagen. Höjning av det kontanta arbetsmarknadsstödet aktualiseras i reservationen 12, där man ifrån socialdemokratiskt håll anser att det kontanta arbetsmarknadsstödet bör utgå med 65 kr. per dag från den 1 juli 1977. Med tanke på att riksdagen så sent som i slutet av förra året fattade beslut om höjning av stödet till 55 kr. per dag från den 1 januari i år, anser utskottsmajoriteten att det för dagen inte finns anledning att göra ytterligare någon höjning. Företagen har en stor uppgift att fylla när det gäller att skapa möjligheter för utbildning av handikappade. Stödet ifrån samhällets sida reformerades genom riksdagens beslut i höstas och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1977. Det innebär att bidrag utgår med 75 96 av den totala lönekostnaden under första året, och sedan sker det en avtrappning under kommande år. AMS har i dagens läge möjlighet att i enstaka fall företa jämkning, vilket innebär att man kan utanordna ett högre bidrag när så är befogat. Det är bl.a. detta motiv som har legat till grund för utskottsmajoritetens uttalande i den här frågan. Herr talman! Slutligen några ord om reservationen 14 som ingående diskuterats här under eftermiddagen. Reservationen gäller frågan om samhällets stöd till kostnaderna för utbildning och information angående medbestämmandelagen. När riksdagen 1976 fattade beslut om den nya arbetsrättsreformen behandlades också frågan om på vilket sätt kostnaderna för information och utbildning skulle finansieras. Det fanns delade meningar i riksdagen vid det tillfället, och så är förhållandet även i dag. Vi menar att utbildningskostnader till följd av en lagstiftning icke skall finansieras genom en arbetsgivaravgift, utan dessa kostnader bör finansieras direkt via statsbudgeten. Delade meningar är det också i fråga om möjlighet för arbetsgivarorganisation att erhålla bidrag efter utgången av år 1977. Vi anser att bidrag skall kunna utgå till arbetsgivarorganisation lika lång tid som till arbetstagarorganisationerna. Vi anser att det även under dessa år finns ett behov av att utbilda och informera nya arbetsgivare, och då bör dessa också ha möjlighet att via sina organisationer erhålla bidrag. Behovet torde naturligtvis inte vara av samma omfattning som under inledningsskedet, men det måste från principiell synpunkt vara fel att undanta den ena parten på arbetsmarknaden när det gäller bidrag till information och utbildning så som det har framförts i den socialdemokratiska reservationen. politiken Arbetsmarknadspolitiken I den tidigare debatten har det sagts att de fackliga organisationerna skulle ha svårt att planera utbildningen beroende på knappheten på pengar. Klart är emellertid att de fackliga organisationerna redan förra sommaren, i början på juni månad när riksdagen fattade sitt beslut, måste ha varit medvetna om vilket belopp som stod till förfogande först halvåret 1977, eftersom det var klart och entydigt angivet i riksdagsbeslutet.

Eftersom det förhöjda utbildningsbidraget även skall kunna omfatta utbildning beträffande medbestämmandelagen måste det ses som en positiv åtgärd från samhällets sida. Också på det sättet medverkar man till att förbättra utbildningsmöjligheterna för de anställda. Herr Hellström ställde en fråga till utskottets företrädare om behandlingen av den motion som han står som första namn på.

Herr talman! Får jag säga ytterligare några ord i frågan om utbildningsfonder. Herr Fransson sade att utskottet är positivt men vill vänta med avgörandet tills nu pågående utredning är klar. Jag tror att det råder en del missförstånd om vad den utredning som just nu pågår egentligen skall syssla med. Jag tillsatte den en gång och skrev direktiven. Det är en utredning som skall kartlägga i första hand företagens internutbildning. Man skall se på tre olika aspekter av denna internutbildning. För det första skall man undersöka hur den genomförs i förhållande till konjunkturnedgångar och konjunkturuppgångar. Vi misstänkte när vi tillsatte utredningen att företagen inte utnyttjade konjunkturnedgångarna till att ge utbildning. För det andra skall utredningen belysa vilka av de anställda i företagen som först och främst får del av internutbildningen. Vi vet från andra utredningar att t.ex. kvinnorna i väldigt liten utsträckning kommer i fråga. För det tredje skall utredningen titta på hur den utbildning man ger förhåller sig till de krav på kunskap som man har inom företagen — kunskap när det gäller att utföra arbetet. Utredningen skall även kartlägga en del andra frågor, men det är alltså ett rent kartläggningsarbete. Vi socialdemokrater har den uppfattningen — och den har vi givit uttryck för flera gånger — att utbildningsfonderna är något väsentligt att satsa på. Vi har sagt att vi skall ha en utredning om denna fråga. Men vad de borgerliga ledamöterna i utskottet och ännu tydligare i riksdagsdebatten i dag är tveksamma om är huruvida dessa utbildningsfonder över huvud taget skall utredas. Man är alltså inte beredd att säga att vi skall ha en utredning om utbildningsfonderna. Det är därför som vi har en reservation i denna fråga.
Herr talman! Utskottsmajoritetens ställningstagande när det gäller utbildningsfonder framgår av den skrivning som utskottet gjort på s. 33, där vi klart och entydigt anger att utskottet ställer sig positivt till tanken på utbildningsfonder. Vi anser emellertid att det finns anledning att avvakta till den tidpunkt då materialet presenterats i sin helhet. Det är naturligtvis mycket viktigt att man noga kartlägger den utbildning som förekommer ute i företagen. Jag delar fru Leijons uppfattning att det kan föreligga risk att utbildningen sker ensidigt och kanske inte tillgodoser samtliga anställdas behov och intresse av utbildning. Det finns därför anledning att i det avseendet följa utvecklingen med största uppmärksamhet.

Herr talman! Vad utskottsmajoritetens företrädare herr Wirtén och herr Fransson gör i den här debatten är att de ger med den ena handen och tar med den andra. Man är först positiv, och sedan kommer alla reservationerna. Vad vi socialdemokrater kräver i denna motion är att riksdagen tar ställning för att frågan om utbildningsfonder skall utredas och ger regeringen detta till känna. Här finns alltså en skillnad i sak, som man på den borgerliga sidan i dag inte är villig att erkänna men som ändå framkommer när man diskuterar den här frågan. Man är allmänt positiv men kommer med en mängd reservationer. Slutsatsen blir att man inte är med på att direkt säga, såsom vi vill, att nu skall frågan utredas.
Jag vill bara konstatera att det ställningstagande som utskottsmajoriteten gör på den här punkten är exakt detsamma som det ställningstagande fru Leijon gjorde i propositionen 1975/76:211. politiken politiken 110
Herr talman! Jag har i en motion föreslagit att man skall se över samhällets bidragsgivning till handikappbilar. Bakgrunden till mitt förslag är att det statliga stödet till anskaffande av bil som utgår genom AMS i syfte att arbetsrehabilitera rörelsehindrade inte följt kostnadsutvecklingen. I dag är det svårt för handikappade med behov av bil i sin arbetssituation att finansiera inköp av bil. Särskilt svårt är det för dem som på grund av grava handikapp är i behov av bilar med inbyggd automatik och servo. Det gäller ofta personer som genom olika arbetsvårdsåtgärder kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. De nuvarande bidragsgrunderna ger inte möjlighet att göra ett nyinköp av det förflyttningshjälpmedel som bilen utgör. Detta förhållande avspeglas i minskat antal bidrag från AMS.

Det är lika viktigt med en uppräkning av inkomstgränserna för bidraget. Tidigare gällde inga fasta gränser, utan bedömningen av bidragsbehovet skedde på grundval av individuella avvägningar. Arbetsmarknadsverket kunde ta hänsyn till den totala ekonomiska situationen för den som har mycket stora funktionshinder. Genom att bidraget inte höjts i takt med löneutvecklingen är det i dag allt färre som kan erhålla helt bidrag och många som helt ställs utan samhällets stöd till anskaffning av förflyttningshjälpmedel. Enligt regeringens förslag skall bidraget avtrappas redan vid en månadsinkomst på 2080 kr. Det är inte möjligt för en person med en sådan inkomst före skatt att spara eller klara räntor och amorteringar av här aktuella belopp. Utskottet försvarar sig med att det — i samband med en översyn av reglerna för några år sedan — skedde en avsevärd förbättring av stödet till handikappade fordonsförare. Därför avstyrker utskottet mitt utredningsyrkande. Det är riktigt att man såg över bestämmelserna och även höjde beloppet, men den höjningen motsvarade endast prisstegringarna. Jag tycker att utskottet inte riktigt har satt sig in i hur det fungerar för en handikappad person, som skall ut i arbete eller utbildning. Situationen är den att bilbidraget har försämrats, vilket avspeglas i ett minskat antal bidrag. Det utgående bidraget utgör en allt mindre del av anskaffningskostnaden. Vad som saknas i dag är en helhetssyn när det gäller att rehabilitera människor och motivera dem för ett aktivt liv. Kommunikationerna är en viktig del i ett åtgärdsprogram för att en svårt rörelsehindrad person skall kunna komma ut i samhället. I dag finns massor av spärrar, som förhindrar en rehabiliteringsprocess. Allt färre människor kan utnyttja sig av bilbidraget, eftersom det är för lågt. Det är svårt för många att skaffa resterande belopp —- upp emot 10 000-15 000 kr. — så att ett bilinköp blir möjligt. Vi bör komma ihåg att det här gäller människor, som på grund av ett handikapp lever under små omständigheter. Det förhållandet att antalet utgående bidrag minskat borde ge utskottet en tankeställare. Det är verkligen beklagligt att arbetsmarknadsutskottet inte har tagit allvarligare på den här frågan. Därför yrkar jag bifall till min motion 900.

Herr talman! Den successiva utbyggnaden av arbetsmarknadsverket har sedan länge följts med stor uppmärksamhet. Det är naturligt med hänsyn till de många människor och skilda partsintressen som är beroende av den service som verket lämnar. Grundstommen i organisationen är arbetsförmedlingen. Det är ju genom förmedlingsinsatserna som de arbetssökande skall få hjälp med att finna de arbeten som bäst passar de individuella förutsättningarna. Förmedlingen skall självfallet även ge arbetsgivarparten motsvarande service vad gäller att tillgodose behoven av arbetskraft.

År 1976 hade detta antal ökat med 435. Detta innebär i sin tur att endast en dryg tredjedel av den totala ökningen har gällt handläggande personal inom arbetsförmedlingen. Nära två tredjedelar av ökningen har gällt andra tjänster. Nu föreslås i den budgetproposition som behandlas att verket skall tillföras 240 nya tjänster. Arbetsmarknadsministern gör i anledning av detta förslag en viktig markering, som också utskottet har tagit fasta på. Föredraganden förutsätter att huvuddelen av ökningen kommer den egentliga platsförmedlingen till godo, varvid särskild vikt bör läggas vid förmedlingsinsatser för ungdom och nytillträdande kvinnor. Mot bakgrund av vad jag nyss har framhållit är dessa uttalanden mycket värdefulla, och jag har funnit särskild anledning att understryka vikten av att den fortsatta utbyggnaden av verket får den angivna inriktningen. Som grundprincip för den fortsatta utvecklingen vill jag därför slå fast att arbetsförmedlingen undan för undan skall ges möjlighet att öka ak 119 Arbetsmarknadspolitiken 120 tiviteten i sina direkta förmedlingsinsatser. De successivt tillförda resurserna skall sålunda inriktas på att göra själva förmedlingsverksamheten effektivare. Därigenom kan förmedlingarna utvecklas till sådana serviceorgan, vilka det framstår som naturligt för alla arbetssökande och företag — såväl stora som små — att vända sig till, utan att på något sätt känna sig tvingade till det! I detta sammanhang skall jag, herr talman, ta upp frågan om att utvidga den pågående försöksverksamheten med obligatorisk platsanmälan. Försöken med ett sådant allmänt anmälningsförfarande pågår nu i Skåne och Blekinge. Och i budgetpropositionen anmäls att verksamheten skall utvidgas till att omfatta även Stockholms län. I en motion som behandlas i det aktuella betänkandet begär herr Strindberg och herr Hovhammar att verksamheten skall utvärderas innan någon utvidgning får ske. Man bör enligt motionärerna ta reda på om de kostnader som staten och de berörda företagen åsamkas genom dessa åtgärder står i rimlig proportion till de fördelar som verksamheten kan innebära. Jag delar i princip motionärernas uppfattning i dessa hänseenden. Arbetsmarknadsstyrelsen har emellertid redan inlett en utvärdering av den hittills bedrivna verksamheten. De upplysningar som inhämtats i sammanhanget ger en anvisning om att försöksverksamheten har givit positiva resultat avseende utbudet av lediga platser. I utskottet har vi därför, som herr Wirtén redan påpekat, godtagit förslaget om att även Stockholms län får delta i försöksverksamheten. Men därefter gör utskottet en viktig markering. Som framgår av skrivningen i betänkandet utgår utskottet ifrån att den utvärdering som inletts bör kunna slutföras innan frågan om ytterligare utvidgning av verksamheten aktualiseras. I samband därmed, framhåller utskottet, bör förutsättningen vara att de ekonomiska konsekvenserna av verksamheten redovisas. För egen del vill jag uttrycka den förhoppningen, att arbetsförmedlingen skall utvecklas på det sätt som jag nyss gav uttryck för, dvs. att det skall falla sig naturligt för arbetsgivarna att vända sig till arbetsförmedlingen. Då bortfaller behovet av tvångsåtgärder, vilket jag tror snarare skulle stärka arbetsförmedlingens roll på arbetsmarknaden. Vi får säkert anledning att återkomma till dessa principfrågor när utvärderingsresultatet föreligger. Vad gäller övriga frågor, som behandlas i betänkandet, och arbetsmarknadspolitikens inriktning på att skapa regional balans vill jag instämma i fru af Ugglas anförande. Jag vill dessutom hänvisa till de synpunkter som jag redovisade i mitt anförande i den regionalpolitiska debatten den 16 december, då riksdagen antog riktlinjer för den kommande sysselsättnings och regionalpolitiken. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Debattreglerna är ju sådana att den som inte tillhör utskottet kommer långt ner på talarlistan, och det känns litet underligt att så här långt efter det att debatten om arbetsmarknadsåtgärder för jämställdheten gick hög här i kammaren ta till orda i den frågan. Som ordförande i jämställdhetskommittén känner jag emellertid behov av att göra det, eftersom kommitténs förehavanden — både när det gäller vad som har gjorts och vad som inte har gjorts — har varit föremål för så många kommentarer. Först vill jag ta upp Anna-Greta Leijons påstående att kommittén inget annat har gjort än arbetat vidare på projekt som sattes i gång av den tidigare delegationen. Jag vill fråga: Menar verkligen Anna-Greta Leijon att vi efter regeringsskiftet hastigt och lustigt skulle ha avbrutit det arbete och de praktiska försök som pågick och där redan så mycket arbete, ansträngningar och pengar var nedlagda bara för att visa att vi nu har en ny regering med alldeles egna förslag? Jag vill gärna framhålla att jag själv inte har något som helst behov av att på det sättet demonstrera en kursändring — detta vore att slösa med resurser. Jag tycker tvärtom att det är angeläget att fullfölja påbörjade försök och att dra ut all den erfarenhet man kan av dem. Om detta har vi varit helt eniga i den parlamentariska kommittén. Att kommittén inte har kommit med några nya förslag, som Anna Greta Leijon påstår, vill jag däremot bestämt tillbakavisa. Bl. a. i den skrivelse som kommittén har överlämnat till arbetsmarknadsministern redovisades en rad sådana nya förslag. Det var inga stora omvälvande saker, men det är inte så arbetet går till när det gäller jämställdheten. Vi har också beslutat att gå in på delvis nya fält, bl.a. i syfte att stimulera debatten om de attityder och fördomar som vi alltid möter på vilket område vi än går in. Jag skall inte uppta tid med att räkna upp de beslut vi fattat och de åtgärder vi nu förbereder. Jag vill understryka att jämställdhet mellan kvinnor och män inte är någonting som man uppnår genom snabba åtgärder. För det krävs ett målmedvetet och ihärdigt arbete, som jag hoppas att Anna-Greta Leijon kommer att medverka i. Det är kvinnorna som till allra största delen har svarat för tillskottet på arbetsmarknaden under 1970-talet; 230 000 kvinnor har kommit ut på marknaden under de gångna sex åren. Och eftersom praxis på arbetsmarknaden är att den som anställts senast får gå först vid friställningar är det inte så underligt att kvinnorna utgör 60 26 av de arbetslösa. Tack vare de åtgärder som regeringen har vidtagit är dock inte arbetslösheten så exceptionellt hög, om man tänker på den långvariga lågkonjunkturen. Men det är viktigt att kvinnorna inte tillåts bli en reservarbetskraft, som man tar till när det är ont om arbetskraft men som sedan får gå när det blir kärvt på arbetsmarknaden — med den underförstådda meningen att de klarar sig nog, de är ju ändå försörjda. Ja, den föreställningen lever faktiskt kvar hos en del kvinnor. Jag har i år hört gifta kvinnor som upplever det som om de gick i vägen för arbetslösa ungdomar, om politiken politiken de själva har ett arbete. Vi måste slå fast principen om allas lika rätt till arbete. Kvinnor har ofta en sämre ställning på arbetsmarknaden därför att så många av dem saknar utbildning. Arbetsmarknadsutbildningen har betytt mycket för kvinnorna, speciellt för dem som vid ganska hög ålder har gått ut på arbetsmarknaden. Tyvärr speglar utbildningen exakt den könsuppdelade arbetsmarknaden. Kvinnorna väljer de traditionella kvinnoyrkena. Av 200 000 kvinnor som under de senaste fem åren kommit ut på arbetsmarknaden har 59 000 gått till vårdsektorn, 52 000 har börjat arbeta på kontor och 18 000 har gått till olika serviceyrken. Borde man inte kunna införa en pryoverksamhet också för vuxna? Kvinnor som inte tidigare har varit ute i förvärvslivet borde kunna få pröva sig fram på olika yrkesområden. Kanske skulle det då bli lättare för dem att välja utbildning och gå till ett yrke som inte är traditionellt kvinnligt. Jag tycker att det kunde vara värt att pröva. Sysselsättningen för kvinnor är ju en fråga om sysselsättning över huvud taget, och det är bara genom en aktiv regionalpolitik och kraftfulla insatser som sysselssättningen kan tryggas i hela landet. I sitt betänkande påpekade sysselsättningsutredningen de mycket stora skillnader som finns i kvinnornas förvärvsfrekvens i olika delar av landet. Jönköpings län ligger högst och Jämtlands län lägst. Skillnaden är 33 procentenheter. Den kvoteringsregel som är knuten till lokaliseringsstödet har starkt bidragit till att kvinnorna har fått ökade sysselsättningsmöjligheter också i de sysselsättningssvaga områdena. Och det är i de områdena vi har flertalet av de kvinnor som ingår i den grupp som vi innefattar i begreppet den dolda arbetslösheten. Där har vi en restgrupp som tillhör de allra sämst ställda i samhället. Svårast att få arbete har medelålders kvinnor utan utbildning och som bor i glesbygd. De är inte så få. Det är viktigt att vi inte lämnar dem åt sitt öde. Här är det inte bara fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män; det är fråga om jämlikhet i samhället, en fråga om rättvisa. Förvärvshindren är många för kvinnorna. Till bristen på arbete kan läggas dåliga kommunikationer, otillräcklig barnomsorg, bristfällig bebyggelseplanering och kvinnornas närmast odelade ansvar för hem och barn — för att här bara nämna några. Det är förvärvshinder som måste undanröjas, och för det behöver åtgärder vidtas på många olika plan. Det skall bli intressant att se vad de specialstudier rörande kvinnornas förvärvshinder, som arbetsmarknadsministern har lämnat medel till, ger för resultat. Det är sysselsättningsutredningen som skall göra den undersökningen i Borås och Sundbyberg, dvs. orter med den högsta förvärvsfrekvensen. När det gäller dåliga kommunikationer som förvärvshinder deltar jämställdhetskommittén i ett intressant projekt tillsammans med bl.a. sysselsättningsutredningen, kommunikationsdepartementet och Landstingsförbundet. De försöken går ut på att klarlägga vilken effekt förbättrade kollektiva kommunikationer har för kvinnornas möjligheter till förvärvsarbete. Försöken kommer att förläggas till Örebro län och begränsas där till Lindesbergs kommun och ett par grannkommuner. Men det är ännu viktigare för jämställdheten att problemet med de långa avstånden mellan bostad och arbete löses på ett annat och mer radikalt sätt än genom att ordna kommunikationer. Samhällsplaneringen måste inriktas på att arbete och bostad skall ligga nära varandra. Vi måste komma bort från de separerade bostadsområden och arbetsplatsområden som präglade 1960-talets planering och samhällsbyggande. Vi kan bara se på den region som jag själv företräder, Stockholmsområdet, där vi haft den här tudelningen snart sagt renodlad. Men så tar också arbetsresorna en oproportionerlig del av människors fritid och innebär verkligen ett förvärvshinder. Vi har inom centern ständigt pläderat för ett annat alternativ, ett alternativ som innebär att varje del av regionen skall ha arbetsplatser och service för sina invånare. De långa dagliga restiderna påverkar också barnomsorgen, framför allt dess kvalitet. Alla är överens om att den långa vistelsen på daghemmet inte är bra för barn. Därvidlag är arbetsresorna, den långa tid som det tar att komma till och från arbetet, en bov. Arbetsdagarna förlängs väsentligt. Bristen på barnomsorg över huvud taget är ett förvärvshinder för många kvinnor, men sällan för någon man. Det är nödvändigt att den utbyggnadsplan för barnomsorgen som vi i enighet fattade beslut om här i riksdagen våren 1976 verkligen hålls. Tyvärr finns det tecken som tyder på att kommunerna ligger efter i planeringen och att det kommer att bli svårt att hålla den nödvändiga takten under den senare delen av femårsperioden. Här behövs det krafttag. Jämställdhetskommitténs presidium har efter beslut i kommittén haft överläggningar med socialministern och krävt att åtgärder vidtas för att säkerställa utbyggnadsplanen. I enlighet med beslut i kommittén kommer vi också att föra fram våra krav till Kommunförbundet. Det är i kommunerna som ansvaret nu ligger för barnomsorgens utbyggnad. Kvinnornas odelade ansvar för hem och barn är ett förvärvshinder. Man trodde faktiskt att könsrollerna i hemmet skulle bli annorlunda i de unga familjerna, men inte mycket tycks ändra sig. Konsumentverkets utmärkta tidning Råd och Rön redovisade i sitt senaste nummer, nr 2 år 1977, en intervjuundersökning man gjort i 110 barnfamiljer. I hälften av dessa var båda makarna förvärvsarbetande. Det visade sig att kvinnorna ägnade 4 gånger mer tid åt arbete i hemmet än männen. 4 timmar och 30 minuter per dag ägnade kvinnorna i genomsnitt åt hemarbete, medan männen ägnade 1 timme och7 minuter åt hemarbete — utslaget även på veckoslut. Undra sedan på att kvinnorna inte orkar med politiskt och fackligt arbete och att den huvudsakliga orsaken till varför kvinnor väljer deltidsarbete är att arbete i hemmet gör det omöjligt att ta heltidsarbete. Vi måste komma fram till en annan arbetsfördelning i hemmet. Den könsuppdelade arbetsmarknaden utgör också i sig ett förvärvshinder för många kvinnor, därför att den begränsar antalet arbetstillfällen. politiken Arbetsmarknadspolitiken Att bryta det traditionella mönstret är därför viktigt. Därigenom breddas kvinnornas nu mycket smala yrkessektor, och man kan förhoppningsvis också nå målet att kunna rekrytera fler män i vårdyrkena. Det är också viktigt. Den av jämställdhetsdelegationen startade försöksverksamhet som går ut på att få in kvinnor i traditionellt manliga arbeten pågår i sex län. Den har varit framgångsrik. Omkring 2000 kvinnor har kommit in på arbeten som brukar kallas manliga. Jämställdhetskommittén har studerat försöken i två län — i Södermanlands län och Kronobergs län — och kom fram till att detta är en satsning som har varit riktig. På sikt bör därför de åtgärder som satts in i de sex länen vidtas i samtliga län. AMS överväger f. n. hur man skall gå vidare, och det finns anledning att återkomma till detta. Över huvud taget är det angeläget att försök i begränsad omfattning som syftar till jämställdhet integreras i den ordinarie verksamheten på arbetsmarknaden, så snart försöksverksamheten utvärderats och visat sig ge avsedda resultat. Jämställdhetsbidraget har också utgått på försök sedan den 1 juli 1974. Det föreslås i propositionen bli förlängt till utgången av budgetåret 1977/78. Det utgår som bekant till arbetsgivare som anställer och utbildar män resp. kvinnor i yrken som domineras av det motsatta könet. Det har talats mycket om det tidigare här i dag. Det är begränsat till ett fåtal yrken och kan bara användas när det föreligger svårigheter att på orten rekrytera arbetskraft i resp. yrke. Det är höjt från den 1 februari från 6 till 8 kr. per timme och utgår under högst sex månader. Det har utnyttjats dåligt, som vi också hört tidigare här i dag. Jag kan begränsa mig till att hänvisa till vad som då sagts om detta. Det är svårt att veta varför det inte har kommit till användning. Det kan bero på att informationen varit otillräcklig, det kan bero på att bidraget varit för lågt och det kan bero på att det rör ett så begränsat antal yrken. Ingen torde veta det rätta eller hela svaret. Det rör sig om gissningar. Socialdemokraterna föreslår i sin motion att jämställdhetsbidraget under nästa budgetår höjs till 16 kr. och att tillämpningsföreskrifterna ändras. 16 kr. är dubbelt så mycket som 8 kr., men annars är nog också den summan mer eller mindre tillyxad. Jämställdhetskommittén har föreslagit arbetsmarknadsministern att fr.o.m. den 1 april på försök höja bidraget till 14 kr. — alltså inom ramen för den fullmakt som regeringen har — i de sex försökslänen och därutöver i Västerbotten och Norrbotten. Reglerna beträffande yrkeskategorier föreslås samtidigt bli ändrade och anpassade till lokala förhållanden. Kravet på att det skulle föreligga svårigheter att på orten rekrytera arbetskraft bör enligt kommittén tolkas mer liberalt. Det skulle också kunna utnyttjas av arbetsgivare som vidareutbildar en redan anställd man resp. kvinna till arbete inom traditionellt kvinnligt resp. manligt yrke. Arbetsmarknadsministern har tidigare här i dag meddelat att han avser att vidta de här åtgärderna, och det tycker jag är glädjande. Det skulle börja tilllämpas redan den 1 april, alltså under innevarande budgetår. Sedan 1974 har det funnits 100 arbetsförmedlare med uppgift att ägna sig speciellt åt att skaffa arbete åt kvinnor som ämnar gå ut på arbetsmarknaden. Dessa arbetsförmedlare har fått särskild utbildning och information, och i det arbetet har jämställdhetsdelegationen deltagit. Enligt uppgift har deras speciella uppdrag dock blivit alltmer allmänna genom att de också fått ägna sig åt andra frågor. Tidigare i eftermiddags utspann sig en diskussion mellan Anna-Greta Leijon och Margaretha af Ugglas om huruvida den skrivning jämställdhetskommittén använder i sin hemställan till arbetsmarknadsministern till 100 26 överensstämmer med vad utskottet skrivit i sitt betänkande. Först rent principiellt: Om jämställdhetskommittén skall gå i bräschen för arbetet, så får nog dess ledamöter vara beredda till ställningstaganden som i olika avseenden kan komma att gå längre än vad partierna vid varje enskilt tillfälle är beredda att göra. Jag har uppfattat vår uppgift så att vi skall driva på arbetet. Sedan till själva frågan om särskilda insatser inom arbetsförmedlingen för kvinnor. Anna-Greta Leijon tolkar kommitténs formulering så som det passar henne, nämligen så att den skulle överensstämma med den inställning som har redovisats av socialdemokraterna i motionen. Men det står inte i vår skrivning att de 100 tjänsterna skall vara kvar. Där står ordagrant: ”Enligt kommittén behövs därför de särskilda tjänstemännen även i fortsättningen såväl i det externa förmedlingsarbetet som internt inom förmedlingskontoret som bl.a. ett stöd åt kollegerna när det gäller att finna lämpliga lösningar på arbetsplacering eller andra åtgärder för kvinnorna.

Oavsett hur man tyder vår skrivning så har Margaretha af Ugglas inte gjort sig skyldig till något som helst dubbelspel, eftersom hon inte deltog i det sammanträde där vi beslöt om skrivelsen. Så som arbetsmarknaden fungerar för kvinnorna är det viktigt att särskilda insatser görs. Kommittén har också lämnat andra förslag till jämställdhetsåtgärder. För utbildning av permitteringshotad personal utgår f.n. bidrag med 25 kr. i timmen — vi har pratat om det även i dag. Kommittén säger att det är viktigt att också de permitteringshotade kvinnorna får del av den här utbildningen. Men man borde även kunna ge information och utbildning i jämställdhetsfrågor. Sådan utbildning skulle också kunna främja jämställdheten inom det egna företaget. Detta är ett slags tvåstegsarbete. Vi föreslår att en utbildningsplan utarbetas för detta syfte av AMS i samarbete med jämställdhetskommittén och arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitiken Jämställdhetskommittén ser det vidare som angeläget att man inte bara ökar andelen kvinnor i traditionellt manliga arbeten utan att man också förbättrar kvinnans möjligheter till vidareutbildning i de här yrkena. Åtskilliga företag har visat intresse för att vidareutbilda t.ex. kvinnliga verkstadsmekaniker — det finns en del sådana — kvinnor som har låg grundutbildning, grundskola eller motsvarande, men som har några års praktiskt yrkesarbete. Kommittén har menat att det finns anledning att se om man inte skulle kunna starta en vidareutbildning av kvinnor med sådan bakgrund. Att arbeten inom industrin också ger möjlighet till vidareutbildning kan kanske påverka flickor till ett mindre traditionellt utbildnings och yrkesval. Detta är kanske en av de allra viktigaste frågorna, om vi skall kunna få jämställdhet i arbetslivet. Yrkesvalet i skolan är fortfarande i det närmaste oberört av den diskussion vi för om en för kvinnor och män gemensam arbetsmarknad. Flickor väljer vård och kontor, pojkar väljer teknik, för att schablonisera. Här kommer jämställdhetskommittén att försöka gå in med åtgärder. I en intensifierad information till ungdomarna som skall välja yrke bör man använda sig av de kvinnor och män som gått in i yrken som traditionellt ansetts vara för det andra könet. Man skulle också kunna redovisa deras erfarenheter i en broschyr som skulle kunna användas i den här verksamheten. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har i dag tagit så mycket av kammarens tid i anspråk att det här skall bli väldigt kort. Karin Andersson vet mycket väl att jag inte menar att delegationens projekt skulle avbrytas. Tvärtom var jag ju ledsen för att den nya kommittén kom i gång så pass sent att vi förlorade en del i tid, men det är inte kommitténs fel. Och, Karin Andersson, den kritik som jag har tagit upp i dag riktar sig mot utskottet och regeringen, inte mot kommittén. Jag är helt övertygad om att hade Karin Andersson, som Per Ahlmark en gång i höstas lovade, fått tillfälle att påverka budgeten innan den lades fram för riksdagen, skulle den ha sett annorlunda ut. Jag hoppas innerligt att hon får bättre möjligheter att påverka regeringen i fortsättningen.

Herr talman! Det har under dagen från både herr Svensson i Malmö och herr Werner klargjorts hur illa den ekonomi fungerar som vi befinner oss i och verkar i. De ständigt återkommande kriserna inom detta ekonomiska system försöker den borgerliga regeringen lappa med att öka de redan rikhaltiga ekonomiska bidragen till det privata näringslivet. Man kallar det för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att söka förhindra arbetslöshet. Vad det egentligen rör sig om är att stärka det privata näringslivet på bekostnad av de arbetandes inkomster, som har gått till skatter. Att bedriva en sysselsättningspolitik som har syftet att förändra denna krisekonomi till en krisfri ekonomi har man ingen som helst ambition till. För en sådan ekonomi står vänsterpartiet kommunisterna ensamt som politiskt parti. Jag tänker inte mer allmänt beröra denna del, då detta redan har framförts tidigare. Jag kommer i stället att gå in på några av motionerna som vpk har lagt fram och som behandlas i det här betänkandet. I motionen 547 till detta riksmöte har vpk tagit upp frågan om medelsbehovet vid skyddade verkstäder. Vi anser inte att kommunerna skall bestå pengarna för att täcka det underskott som här uppstår. De skyddade verkstäderna är otvivelaktigt en del av samhällets sysselsättningspolitik så som den nu fungerar. Jag tror man måste ställa sig frågan: Till vad syftar den skyddade verksamheten? Den funktion som de skyddade verkstäderna har i dag är naturligtvis kommen ur den arbetsmarknadspolitiska situation som vi har här i landet. Vi har en starkt uppdriven arbetstakt och en struktur som ställer stora krav på dem som står i produktionen. Den ställer också stora krav på dem som inte har kommit in i produktionsprocessen. Produktionen är avhängig av kapitalets profitjakt och inte av behovet av arbetstillfredsställelse och de behov som tjänar den arbetande befolkningen. Detta är orsaken till att vi måste dras med skyddade verkstäder. Den s.k. öppna marknaden sorterar ut dem som inte orkar uppfylla dess hårda och brutala krav och ställer dem utanför arbetslivets gemenskap — ett undanskuffande som sätter djupa spår i dessa människors psyke och som denna s.k. öppna marknad inte på något sätt kan läka, med det sätt som den fungerar på. Det är i detta läge som de skyddade verkstäderna har blivit en nödvändighet. Från vpk:s sida har vi vid ett flertal tillfällen påtalat den här utslagningen och begärt åtgärder mot den — åtgärder som riksdagsmajoriteten vid varje tillfälle slagit tillbaka. Man har inte velat ta tag i frågan och göra något åt den — därför att de borgerliga och de socialdemokratiska ledamöterna inte velat eller inte vågat inkräkta alltför mycket på kapitalets frihet att utnyttja människor till förmån för sina egna egoistiska syften. När nu samhället måste gripa in och se till att dessa utslagna människor får möjlighet till jobb måste målet vara att de skall kunna komma ut på den öppna marknaden igen. Detta drabbar till mycket stor del kommunerna. Vi har i vår motion föreslagit att staten skall täcka det driftunderskott som uppstår i denna verksamhet. Vi har föreslagit det därför att det inte får vara ett kommunalt åtagande, utan måste inrymmas i det totala samhälleliga politiska bedömandet och åtgärdandet. Ett bypolitiskt tänkande i sådana frågor innebär också att kommuner med bättre ekonomi och mindre problem kostnadsmässigt kan täcka upp verksamhet av detta slag, om viljan finns. Å andra sidan kan de kommuner som har dålig ekonomi, och där kanske också fler människor behöver denna form av arbete, inte klara detta, och därigenom diskrimineras dessa män politiken Arbetsmarknadspolitiken niskor gentemot motsvarande i andra kommuner. Det finns därför anledning för riksdagen att ansluta sig till det yrkande vi framställer i motionen, så att kommunerna erhåller bidrag till 70 26 av kostnaderna för sådan arbetsvårdande verksamhet. Regeringens ökning av anslaget till drift av skyddade verkstäder motsvarar endast 2,5 26. Den snålheten innebär alltså, med en inflationstakt på 10 96 och större behov av arbetsvårdande verksamhet, att ännu fler ställs utanför den arbetsgemenskap som ändå är ett grundläggande behov för människor och den möjlighet till tillfredsställelse som full sysselsättning innebär för den enskilda individen. Utskottet föreslår att motionerna avslås med motiveringen att en proposition om organisationen för skyddat arbete är förestående under maj månad. Men vad hjälper det kommunerna under den tid som återstår till dess att eventuella förbättringar kommer till stånd? Vad hjälper det dem som nu har det största behovet av arbetsvård i de kommuner som inte har ekonomiska resurser? Det finns ingen motsättning mellan ett riksdagsbeslut om att staten tar över kostnadstäckningsansvaret till 70 26 och den proposition som regeringen har annonserat. Vi står därför kvar vid det krav som återfinns i motionen 547, och jag yrkar bifall till densamma. Herr talman! De direkta statliga subventionerna till den svenska industrin kommer i år att uppgå till minst 8 miljarder kronor. Det är vad skattebetalarna betalar för att hålla företagen rullande under den nuvarande konjunktursvackan. Det är mer pengar än vad staten får in genom den allmänna arbetsgivaravgiften. Det är tidningen Affärsvärlden som botaniserat i de statliga bidragen och kommit fram till en summa som ligger nära 8 miljarder kronor. I botten finns statliga bidrag till lokalisering, sysselsättning m.m. som uppgår till ca 1 miljard årligen. Till det kommer offentliga investeringar till vägar och avlopp etc. till företagen, kommunala favörer, lånegarantier och mycket annat. Men det är utöver dessa ”grundbidrag” som industriföretagen i år får 8 miljarder i bidrag av de svenska skattebetalarna. Till största delen tillkom de här bidragen under den socialdemokratiska regeringens tid. Sedan har stöden förlängts och i en del fall ökats på av den borgerliga regeringen.

Vpk har alltsedan det kontanta arbetsmarknadsstödet infördes kritiserat de låga belopp som de som står utanför arbetslöshetskassorna skall försöka leva på. De 55 kr. per dag som det kontanta arbetsmarknadsstödet utgör - en summa som enligt den borgerliga majoritetens förslag skall kvarstå oförändrad — är ett hån mot dem som skall försöka med konsten att få dessa pengar att räcka till för att leva ett meningsfullt liv, trots arbetslöshet. Vilka är det då som står utanför arbetslöshetskassorna? Jo, det är alla de ungdomar, och då främst de unga kvinnorna, som inte efter genomgången utbildning har kunnat få jobb eller som inte jobbat så pass länge innan arbetslösheten satte in att de hann med att bli kvalificerade till arbetslöshetsunderstöd. Det är också de som har utsatts för arbetslöshet så länge att de utförsäkrats ur arbetslöshetskassorna. Det är dessa människor som ni anser skall kunna klara sig på 55 kr. om dagen. Det är även invandrarna som diskrimineras. Socialdemokraterna har i sin reservation föreslagit en höjning med 10 kr. till 65 kr. Vpk har i motionen 1280 föreslagit 90 kr. Vi bedömer den summan som någorlunda möjlig för dessa människor att leva på. Herr Fagerlund sade tidigare i dag att socialdemokraternas förslag om en höjning med 10 kr. innebär ungefär samma standard som förut med en liten höjning. Han fortsatte med att ”vi socialdemokrater har inte tagit till i överkant”. Nej, herr Fagerlund, det var verkligen ingen överdrift. Ingen kan beskylla er för att de 65 kr. som ni föreslår skulle vara tilltagna i överkant. Det är bara de borgerliga som möjligen anser detta, de som inte ens vill öka med den tia som socialdemokraterna föreslår. Denna njugghet mot de arbetslösa — och stora generositet mot de privata kapitalisterna — visar att borgerligheten inte på något konkret sätt vill slå vakt om den arbetande befolkningen i detta land eller andra länder. Att socialdemokraterna inte kan tänka sig att gå längre är också en brist och gynnar inte de sämst ställda i samhället. Här är det, i konkret handling, endast vänsterpartiet kommunisterna som slår vakt om dessa människor. Detsamma som här anförts gäller den diskriminering som finns för dem som genomgår s.k. arbetsmarknadsutbildning. AMU-elever runt om i landet upplever det nuvarande bidragssystemet som djupt orättvist. Detta system frångår principen om samma ersättning för samma prestation. Det innebär en uppdelning även i detta sammanhang av arbetslöshetsförsäkrade och inte arbetslöshetsförsäkrade. Dessutom innebär det att de elever som inte har fyllt 20 år får klara sig — eller man skall kanske hellre säga försöka klara sig — på ett orimligt lågt kontant arbetsmarknadsstöd enligt regeringsståndpunkten. Det gäller också alla de kvinnor som tidigare varit hemarbetande och som omöjligt kan ha betalat in pengar till arbetslöshetskassa och därmed får nöja sig med ett betydligt lägre belopp än övriga. Arbetsmarknadsministern talade i den allmänpolitiska debatten om att kvinnor och män måste dela på hushållsarbetet. Tala om det kan väl vem som helst göra. Men att göra något konkret åt kvinnornas ekonomiska diskriminering ÅArbetsmarknads politiken politiken 130 är tydligen svårare. Då föredrar borgerlighetens arbetsmarknadsminister att sätta på sig skygglappar. Här rör det sig om ungefär 135 000 personer som beräknas komma att genomgå någon form av arbetsmarknadsutbildning under detta budgetår, och det beräknas att denna siffra kommer att öka till det kommande budgetåret. Vi föreslår att det differentierade bidraget, som skiljer mellan dem som är arbetslöshetsförsäkrade och dem som inte är det, utmönstras. Vi anser inte att det finns anledning att diskriminera den ena eller den andra i detta avseende. Därför yrkar jag alltså bifall till vår motion 1281. För att lösa den kapitalistiska krisens verkningar har regeringen föreslagit att skattebetalarna skall betala sin egen utbildning, då de hotas med permitteringar. Då skall nämligen de företagen få statsbidrag för en av dem själva upplagd utbildning. Kapitalet kommer att få, utöver de 8 miljarder jag tidigare redovisade, ytterligare 105 milj.kr. hitintills för att utbilda i stället för att permittera. Det kommer att bli avsevärt mer, eftersom det här är vad man har ansökt om innan riksdagen har behandlat frågan. ”Höjningen av bidraget bör göras så att det bidrag som f.n. utgår med åtta kronor per timme under utbildning om högst 160 timmar eller under de första 160 timmarna av en längre utbildning höjs till 25 kr. per timme. För utbildningar som sträcker sig över mer än 160 timmar bör bidraget för tid efter dessa 160 timmar utgå med det i budgetpropositionen föreslagna beloppet dvs. 15 kr. per timme. Det är en kraftig höjning av bidraget som dock — med hänsyn till lönebikostnader — ändå ligger under normal timlön.” Så långt citerar jag alltså arbetsmarknadsministern. Den borgerliga regeringen fortsätter på den av den tidigare regeringen beträdda vägen och har nu nått så långt att de arbetande själva skall betala sina egna avlöningar för att över huvud taget få arbete — inte bli permitterade eller avskedade. På åtskilliga arbetsplatser i vårt land kommer de arbetande inte upp till en lön av 25 kr. i timmen. Som tidigare under ”högkonjunkturen”, då gåvopolitiken till företagen infördes, är vi alltfort motståndare till detta politiska spel. Vi hävdar nu som tidigare att det är företagen som skall betala företagsutbildningen, samtidigt som de fackliga organisationerna ges ett avgörande inflytande över den här utformningen. Vi anser det stötande att företagen får bidrag av lönearbetarnas skattemedel, samtidigt som de betalar ut stora vinster till aktieägarna eller exporterar kapital och bygger upp stora företag i andra länder. Utskottet föredrar nu som i så många andra fall att inte ta en saklig debatt eller använda sakliga motiveringar när man avslår vpk-initiativ. Det visar klart att man antingen inte vill eller inte kan ge motiveringar som i sak tar upp förslagen. Man säger att de fackliga organisationerna har ett betydande inflytande när det gäller utbildningen i företagen som avses i denna proposition. Vad innebär det konkret? Jo, att de anställdas företrädare kan tycka till om vad som skall studeras och hur det skall studeras, och därefter bestämmer arbetsköparen vad som skall studeras och även studiernas innehåll. Vi vill inte vara med på ett sådant tvingande utan anser det som en naturlighet att det är de anställda själva som skall bestämma vad de vill studera. Är det på det viset också, att det enligt den borgerliga regeringens uppfattning är arbetsköparna som skall bestämma när någon begär ledighet för studier enligt studieledighetslagen? Jag hoppas att det inte är på det viset. Men med den utformning den här utbildningen skall ha förefaller risken vara stor. I debatten om arbetsmarknadspolitiken har utskottet också stoppat in andra frågor som med detta förfaringssätt riskerar att försvinna i den allmänna debatten. Det gäller först frågan om ett fackligt arbetsmiljöinstitut. Även i denna fråga tar utskottet lätt på motiveringarna. Är det möjligen på det sättet att utskotten nu med borgerlig majoritet inte duger till att utveckla de förslag som läggs fram? I varje fall har jag fått den uppfattningen, och det får de olika utskotten ta på sig skulden för. Anledningen till att jag motionerade om ett arbetsmiljöinstitut var den ensidiga forskning som ingen kan förneka bedrivs i det här landet. I motionen redogör jag i stort för vilken forskning som pågår och vilken inriktning den har. Den övervägande delen av forskningen är direkt eller indirekt knuten till företagen och går givetvis uppdragsgivarnas ärenden. Det finns också en annan forskning som bedrivs genom medel från arbetarskyddsfonden, och det finns den forskning som bedrivs i centret för arbetslivsforskning, som utskottet nämner. Men dessa forskningar sker i from samarbetsanda. Forskningens inriktning betingas av partssammansättningen. Det finns alltså inte någon forskning som är knuten enbart till de fackliga organisationerna och deras uppdragsgivare — arbetarna och tjänstemännen. Det finns ett klart uttalat behov av forskning som helt är knuten till facket och som sker i arbetarnas intresse, i tjänstemännens intresse och inte är kopplad till eller beroende av arbetsköparna — SAF eller andra privata kapitalintressen. Flera fackföreningskongresser har klart uttalat att det är viktigt att en sådan forskning som är skissserad i vpk-motionen kommer till stånd. Landsorganisationen har enligt uppgift även efterhört möjligheten att få tio professurer för ett sådant ändamål. Enligt den förutvarande utbildningsministern skulle dessa forskare kunna utbildas inom fem år. Jag anser inte att vi behöver vänta så länge. Det finns mängder av forskare som inget hellre vill än att ta anställning på ett fackligt arbetsmiljöinstitut. Vi har föreslagit att samhället skall ställa resurser till förfogande, så att detta nödvändiga forskningsinstitut kommer till stånd. politiken politiken Herr Nilsson i Kristianstad har i en motion som han själv har yrkat bifall till föreslagit en skyndsam utredning för att förbättra samhällets bidragsgivning till handikappbilar. Jag vill deklarera att vi från vpk-gruppen kommer att stödja den motionen. Vi gör det bl.a. därför att det måste vara oundvikligt att i en sådan utredning också ta ställning till frågan om inte bilen måste betraktas som ett tekniskt hjälpmedel. Vpk har tidigare i motioner och i andra sammanhang fört fram det kravet, eftersom vi anser det orimligt att bilen, som för många handikappade är ett oundgängligt tekniskt hjälpmedel, av olika ovidkommande skäl ändå inte betraktas som ett sådant. Det är inte för att den sittande talmannen är från Värmland som jag kommer att beröra länet utan för att i utskottsbetänkandet också behandlas en motion av herr Johansson i Arvika om Landaskolan i Kristinehamn. Herr Johansson uttrycker den enligt min mening alldeles riktiga uppfattningen att Landaskolan, som utbildar synskadade, även framdeles bör vara förlagd till Kristinehamn. Jag har besökt Landaskolan i Kristinehamn, och jag har haft tillfälle att tala med eleverna, som ju inte i något sammanhang tillfrågas om vad de tycker. Eleverna vid Landaskolan anser — och det är en samfälld och enig opinion — att det för deras skull är bättre att skolan är kvar i Kristinehamn. Det är en stad med liten folkmängd, där skolan och dess elever är välkända, vilket har sina fördelar. Det är en stad där riskerna för synskadade i trafiken är mindre. Det är en stad där möjligheterna till sociala kontakter utanför skolan är större än i en storstad. Vid mitt besök i Landaskolan har jag också sett hur remissbehandlingen styrts. SÖ förbereder en omlokalisering, och kollegerna inom AMS, med vilka SÖ-folket inom arbetstränings och omskolningsverksamheten har ett nära samarbete, vinns för SÖ:s ståndpunkter. Sedan rullas bollen vidare — för att riksdagen i dag skall förmås att ställa sig bakom etablissemangets uppfattning, såsom denna uttrycks litet undanstoppad i ett betänkande, som tar upp också många andra viktiga frågor och där Landaskolan lätt kan komma bort. Jag ser det som min förpliktelse mot de synskadade elever vid Landaskolan som jag haft nöjet att få träffa och samtala med att deras välgrundade ståndpunkter refereras i kammaren. Därför vill jag också yrka bifall till motionen 896. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp den handske som arbetsmarknadsministern kastade i sitt sista inlägg till Lars Werner. Per Ahlmark använder sig av metoder som jag vill påstå inte är rumsrena, t.ex. metoden att kasta ut rena lögner och snuskiga påståenden när den han debatterar med inte har någon replikrätt kvar och kan ge svar på tal om det påstådda föraktet för facket. Om nu Per Ahlmark varit kvar; vilket han borde ha varit när arbetsmarknadspolitiken diskuteras i denna kammare, kunde han ha fått höra vad Lars Werner hade kunnat svara. Både Lars Werner och jag har, till skillnad från Per Ahlmark, varit och är medlemmar i en fackförening. Vi har, också till skillnad från Per Ahlmark, erhållit förtroende inom våra resp. fackföreningar, och vi verkar fortfarande aktivt inom facket. Vi har också fortfarande fackliga förtroendeuppdrag inom facket — både Lars Werner och jag, till skillnad från Per Ahlmark. Jag vill sluta med att försäkra att ett sådant förtroende känns skönt. En sådan känsla har Per Ahlmark aldrig fått uppleva, och han kommer sannolikt heller aldrig att få göra det. Det enda Per Ahlmark får sträcka sig till är studiebesök på orter med nedläggningshotade företag och där på avstånd önska de arbetslöshotade arbetarna lycka till. Herr talman! Jag vill här återigen yrka bifall till samtliga motioner som väckts från vpk-håll samt till motionen 896.

Herr talman! Drygt 50 000 personer får i dag arbetsmarknadsutbildning vid s.k. AMU-centra och andra av skolöverstyrelsen anordnade kurser. AMU-centret i Norrköping är landets tredje i storlek efter Göteborg och Stockholm. Elevantalet är f.n. ca 1200, av vilka hälften är kvinnor. En tredjedel av eleverna är invandrare. Norrköpings AMU-center har funnits i ca 20 år. Av lokalerna är 30 96 kvalitetsmässigt i gott skick, medan resten och då främst teorilokalerna är i behov av en större eller mindre upprustning och modernisering, trots att man under de gångna åren nedlagt 1 milj.kr. om året i investeringar. Under årens lopp har dessutom elevantalet vuxit ganska kraftigt, varför undervisningen för ca 300 elever numera bedrivs i andra lokaler på skilda håll. Detta skapar givetvis problem, och det är då naturligt att planer på nybyggnad eller om och tillbyggnad har aktualiserats. Kostnadsförslag har utarbetats av skolöverstyrelsen, och den kalkylen har sedan legat till grund för ett principbeslut i kursstyrelsen. När kalkylen har visat att det ställer sig billigare att bygga nytt än att utföra omoch tillbyggnad, är det ganska naturligt att kursstyrelsen har valt nybyggnadsalternativet såsom det bästa. Jag har påstått att kalkylen för nybyggnad omöjligen kan vara realistisk och att kostnaden i själva verket torde ligga ca 80 96 högre. Därför har jag i en motion begärt en opartisk prövning, så att de statliga och kommunala organ som skall fatta de avgörande besluten verkligen vet vilka de ekonomiska konsekvenserna blir innan beslut fattas. Jag tycker att detta borde vara självklart vid alla beslut av ekonomisk art. Nu har utskottet i sitt betänkande nr 21 inte ansett det påkallat med en sådan prövning, och därför avstyrks min motion. Jag är väl inte så förvånad över att min motion bland 39 andra inte har rönt ett annat öde än som nu är fallet. Men jag får trösta mig med att jag har åstadkommit att frågan förts ut till offentligheten, så att kanske ändock rätt underlagsmaterial kan föreligga, då de avgörande besluten så småningom politiken Arbetsmarknadspolitiken skall fattas. Jag har därför, herr talman, inte något yrkande i detta sammanhang.

Herr talman! I motion nr 300 har jag tillsammans med några partikamrater begärt en kraftig utbyggnad av nuvarande ramar för utbildning av bussförare. Vi anser att utbildningen är alltför blygsam i nuläget och att riksdagen borde uttala detta som sin bestämda uppfattning. Rekryteringsbehovet ute i landet är enormt. Inte minst i storstadsområdena och kanske framför allt i Stockholm är läget i det närmaste prekärt. Dagligen kan vi se annonser om att exempelvis SL söker bussförare och annan personal för att bättre kunna upprätthålla den dagliga servicen åt regionens invånare. Samma förhållande blir allt vanligare i många residensstäder. Så sent som i dag hörde jag på lokalradion att två bussförare och SL chefen dömts till höga böter, den ene för att han givit order om att de två andra skulle arbeta på övertid och de båda förarna därför att de arbetat och därmed brutit mot gällande arbetstidslag. SL-politiken tenderar att bli ohållbar, och personalen pressas till prestationer utöver det vanliga. Människorna hamnar i en tvångssituation och döms i laga ordning, när de anstränger sig för att ge allmänheten den erforderliga servicen. Nuvarande utbildningskapacitet räcker alltså inte alls till. Det aktuella behovet är minst 500 platser mer än vad skolöverstyrelsen och AMS nu kan klara, trots den aviserade kapacitetsökningen. Vi motionärer anser att verkliga krafttag behövs om branschens krav skall kunna tillmötesgås. Kommunförbundet, Kommunalarbetareförbundet och Svenska lokaltrafikföreningen står enade bakom våra motionskrav och vill på allt sätt stödja dem. En dubblering av lärarkurserna skulle vara ert effektivt instrument för att ta bort vissa spärrar, och här måste SÖ garanteras pengar för att snabbt kunna öka utbildningen. Vad säger då utskottet? I allmänna ordalag ansluter sig utskottet till motionens krav men anser samtidigt att det inte är påkallat med något riksdagens uttalande. Vi motionärer anser fortfarande att utskottet borde ha kunnat gå längre och tillstyrkt vår motion. Herr talman! Den andra fråga motionen tar upp är att det borde träffas någon form av överenskommelse med försvaret om att i betydligt ökad utsträckning tillvarata och nyttja militärens fordonsreserv, markområden, disponibla träningsbanor m.m. På den punkten är jag inte lika optimistisk som utskottet. Utskottet avfärdar helt kort motionskravet och säger att man räknar med att det skall visa sig möjligt att träffa överenskommelser i tillräcklig utsträckning. Erfarenheter som hittills är kända visar att de allra flesta — för att inte säga alla — militära förband ställer sig relativt kallsinniga till denna form av upplåtelse. Det gäller både fordon och markområden. Många intressen skulle kunna tillgodoses om vårt motionsförslag bifölls. Samhället hade tjänat in åtskilliga miljontals kronor på att nyttja försvarets fordonspark och samtidigt utbilda flera bussförare på ett smidigt och för alla parter tillfredsställande sätt. Nåväl, motionen har avstyrkts, och vi får med stor uppmärksamhet följa frågan. Om inte de militära myndigheterna ändrar taktik, finns det anledning att återkomma. Arbetsmarknadsutbildningen i Karlstad skall öka, och vi får väl tillfälle att tackla de militära myndigheterna i min hemort. Herr talman! På en punkt skulle jag möjligen vilja ha en utförligare redogörelse från utskottets talesman. På vilka grunder bygger utskottet sin optimistiska syn på möjligheten att träffa överenskommelse med de militära myndigheterna? Har utskottet fått några underhandsbesked, eller är det bara allmänna formuleringar, till intet förpliktande?